Herr talman! Per Israelsson berörde läget i Örebro län. Arbetsmarknadsläget där, liksom i landet i övrigt, är bekymmersamt, men jag menar ändå att det finns en del ljusglimtar i Örebro län. De nyanmälda lediga platserna ökade, ja, de t.o.m. tredubblades från december till januari. Det finns företag i Örebro län som nyrekryterar folk. På byggsidan har i Bofors en större investering kommit i gång, som har gjort att man kunnat revidera prognosen för byggarbetslösheten. Vi kan tycka vad vi vill om SAKAB:s handläggning, men nu kommer den i gång, och den är ett betydande byggprojekt. Antalet varsel är dessutom något lägre. Men också här har ju, såsom Per Israelsson påpekade, de arbetsmarknadspolitiska insatserna ökat mycket kraftigt. Främst gäller detta beredskapsarbetena, som nära nog har tredubblats och där det finns ytterligare kapacitet för att öka på insatserna. Detsamma gäller arbetsmarknadsutbildningen. När det gäller ungdomsplatserna skall jag strax återkomma till det som & Raul Blächer var inne på, men det är angeläget att vi på alla håll nu ”ligger på” lokalt för att få till stånd de avtal som är en förutsättning för att ungdomsplatser skall inrättas. Per Israelsson ställde på slutet av sitt anförande tre frågor om huruvida man kan räkna med ytterligare stimulans av byggsektorn i Örebro län. Mitt svar är att det alldeles nyss till departementet har inkommit resultaten av en inventering inom den statliga sektorn av tänkbara projekt, som kan tidigareläggas. Vi skall, i likhet med tidigare år, gå igenom den inventeringen för att se om vi kan lägga fram ett byggpaket inför nästa höst och vinter. Det finns åtminstone en statlig förvaltningsbyggnad i Hallsberg som bör ligga långt framme i kön, eftersom behovet där är klart dokumenterat. Per Israelsson frågade också hur det går med framställningen om mer pengar till beredskapsarbeten. För dagen kan jag inte heller där ge något svar. Vi har en framställning från AMS om ytterligare 160 miljoner, men Per Israelsson får vänta på beslutet, och sedan får AMS i vanlig ordning fördela de eventuella pengarna. I den tredje frågan, om de statliga industribeställningarna, har vi fattat ett sådant beslut. Det förslag till fördelning som vi har översänt till AMS samtidigt med beslutet innebär att en beställning på motortrallor skulle förläggas till Laxå. Beställningen uppgår till ett belopp av dryga 18 milj.kr. Herr talman! Raul Blächer tog upp sysselsättningsläget i Värmland. Det är också en sak som ofta har diskuterats här i kammaren. Sysselsättningen där är svag, och arbetslösheten alltför hög. Dock kunde vi notera att arbetslösheten inte ytterligare steg mellan december och januari i Värmlands län men att de lediga platserna däremot ökade något, att vi nu har fler människor i beredskapsarbeten och i arbetsmarknadsutbildning samt att antalet varsel minskade något. Ännu är det för tidigt att säga om detta innebär en vändning på arbetsmarknaden i Värmland, men klart är att vissa positiva effekter också i Värmland har kommit ut av den omlagda ekonomiska politiken. Jag delar Raul Blächers oro för att ungdomsplatserna ännu inte har kommit till i den omfattning som vi hade förväntat oss. Vi bör emellertid komma ihåg att det var så sent som i januari som avtalet blev klart och förordningen distribuerades ut till myndigheterna. Man är nu i full färd med att inventera möjligheterna. Men jag tycker att det vilar ett stort ansvar här hos både arbetsgivarna och de fackliga organisationerna att se bort från svårigheterna och försöka komma överens om att plocka fram extrajobb för ungdomar. I så fall är arbetsförmedlingen beredd att placera 16—17-åringarna där. Min vädjan, som jag flera gånger har riktat till arbetsgivarna och som jag vill upprepa, är därför att ge ungdomarna en chans. Finansieringen står i huvudsak staten för.

Herr talman! Litet besked fick jag ändå av arbetsmarknadsministern, och jag får tacka för det ytterligare besked som jag har fått. Han erkänner att läget också i Örebro län är lika bekymmersamt som i den övriga delen av Nr 80 landet, och det är helt riktigt.

Länsmyndigheterna har den mycket bestämda meningen att dessa Värmlands län kommuner — vilket väl kommer i den proposition som det inte kan sägas någonting om ännu — i norra länsdelen verkligen bör hamna i stödområdet. Detta skulle ha betydelse för etablering av bl.a. småföretag, sägs det. SAKAB har kommit i gång, säger arbetsmarknadsministern. Det är riktigt, och detta ger en del byggjobb — och det är välkommet. Beträffande AMS-pengarna kan nu inte lämnas något besked utan där hänvisas till att dessa pengar får fördelas centralt. Det konkreta besked som kan lämnas gäller en förvaltningsbyggnad i Hallsberg, som skulle kunna komma i gång i höst, om jag fattat rätt. Det är väl så att länsmyndigheterna förutser särskilda bekymmer för byggnationen just i höst. Jag vill slutligen säga — det blir kanske inte nödvändigt för mig att begära ordet mer i denna debatt — att arbetsmarknadsministern har tagit på sig en ordentlig arbetsbörda genom att svara på 15 interpellationer i dag. Om han tar på sig en motsvarande ämbetsbörda för att komma till rätta med arbetslösheten i landet, händer det kanske någonting. Men samtidigt kan vi konstatera att det här förut har talats om Joakim von Anka. Jag skulle vilja säga att arbetsmarknadsministern egentligen är fånge inom ett ekonomiskt system som sätter gränser för hans verksamhet och möjlighet att göra någonting. Han får konstatera att i viktiga ekonomiska frågor bestämmer inte vi här i riksdagen, inte ens regeringen, utan det är krafter utanför dessa institutioner som styr och ställer. Hans möjligheter att agera är därför begränsade i många avseenden. Under dessa betingelser får han göra så gott han kan. Om det med liberal menas att vara kluven, vill jag säga att vi hoppas att det ändå kommer att hända någonting på detta område. Det sägs i länsrapporten att man liksom skymtar ett ljus i fjärran och att det skall komma en konjunkturvändning, och det är väl något att hoppas på inom detta system.

Herr talman! I inledningen till denna debatt talades om historiska siffror med anledning av tidningsuttalanden av arbetsmarknadsministern om att januarisiffrorna redan var historiska. Nu använder arbetsmarknadsministern också historiska siffror genom att hänvisa till att arbetslösheten tillfälligtvis inte ökade vid den senaste månadsräkningen. Men den allvarliga situationen är ju följden av Vänerskogskonkursen, där det gäller 1500 jobb inom industrin. Billerudsbolaget kommer inom kort att ta bort ytterligare 350 arbeten inom industrin, och bolaget planerar långsiktigt att ta bort ytterligare produkter ur sin produktion. I ett län som Värmland står och faller industrisysselsättningen med 4 basindustrierna, just därför att basindustrierna är så dominerande. Vi har många orter med ensidigt näringsliv, där ett enda företag svarar för 98-99 9o av industrisysselsättningen, men i länet finns också mycken annan industriell verksamhet och verksamhet över huvud taget — transporter osv. — som är en följd av basindustriernas omfattning. Utvecklingen får fortgå utan att det sätts in någonting som ger dynamik i länets industri. Då är det inte mycket att tala om att det tillfälligtvis inte nu råkat vara en uppgång i arbetslösheten. Bilden är mycket allvarlig, och den borde verkligen oroa arbetsmarknadsministern mycket mer. Sedan till ungdomsplatserna. Det vilar ett stort ansvar även på de fackliga organisationerna, säger arbetsmarknadsministern. Men de fackliga organisationerna är positiva till ungdomsplatserna. Förhållandet är faktiskt det att de flesta av de större industriföretagen, när de tillfrågades av Värmlands Folkblad, förklarade att de inte hade några möjligheter. De var i princip positiva till tanken på ungdomsplatser, men de hade inga möjligheter att inrätta några sådana. Det var vad man fick fram i första rundfrågningen. Visst vore det väldigt bra om vi låg på från alla håll för att få företagen att inrätta ungdomsplatser och om detta gåve något resultat. Men det ser mörkt ut för den lösningen. Och så till sist: Fortfarande saknas de stora samlande greppen för att på sikt ge Värmlands län en annan industriell utveckling. F.n. är det en accelererande avveckling, och den bryts inte vare sig med beredskapsarbeten, ungdomsplatser eller andra särskilda satsningar. Den kan bara brytas med en annan politik.

Herr talman! Jag får tacka för svaret från arbetsmarknadsministern. Per Israelsson berömde det och tyckte att det var väldigt utförligt. Jag skall inte gå i polemik med Per Israelsson, men Västmanland avhandlas på sju å åtta rader. Där står det att de satsningar som inneburit att Västmanlands län har tilldelats mera av beredskapsmedel har gjort att man har kunnat satsa mera, och det är naturligtvis en sanning. Så är det, det har satsats mera. Men om man skall se till det krig mot arbetslösheten som arbetsmarknadsministern talade om i september får man väl anse att det kriget förs med ganska små medel och med en diskutabel taktik. Den långsiktiga strategin skall vi inte tala om — den kan aldrig leda till seger mot arbetslösheten, den saken är klar. Förra gången vi diskuterade de här frågorna gjorde jag beräkningar utifrån vad arbetsmarknadsministern då sade, bl.a. att den nya finanspolitik och den nya näringspolitik som utlovades skulle ge ungefär 1000 nya jobb, och arbetsmarknadspolitiken som då föreslogs och hänvisades till skulle ge ytterligare 1 000 personer sysselsättning i vårt län. Arbetsmarknadsministern bekräftade att detta var en rimlig beräkning och ett bra mått, även om det naturligtvis inte kunde vara helt exakt. Beträffande den ordinarie arbetsmarknaden kan man säga att det har ju inte hänt någonting i positiv riktning sedan vi senast diskuterade de här Nr 80 frågorna. Och som framgår av dagens svar väntar sig arbetsmarknadsminis Måndagen den tern inget egentligt i fråga om positiva händelser förrän under nästa budgetår 15 februari 1982 och kanske vid nästa årsskifte, vad jag förstår. Då skall regeringens politik slå igenom, då skall det kunna bli en effekt ute i den ordinarie arbetsmarknaden. Vi som ser vad regeringens politik hittills har lett till och som år från år har kunnat följa utvecklingen har ju inte riktigt samma förhoppningar — det får väl arbetsmarknadsministern förstå. Uppsala län När det gäller Västmanlands län, så har ju arbetsmarknadsläget försämrats kraftigt ända sedan mitten på 1970-talet. Ryggraden i näringslivet i Västmanland — de s.k. basindustrierna inom stålindustrin och verkstadsindustrin — förändras oerhört snabbt till det sämre. Det är också en djup internationell lågkonjunktur i jämförbara länder som gör att man inte kan hysa de förhoppningar när det gäller exportökningar som man vanligtvis gör när det gäller industrin i vårt län, eftersom den anses vara så exportberoende. Jag har många gånger diskuterat det här med industriminister Åsling för att försöka få någon ändring på inriktningen av den politik som gäller basnäringarna i vårt län, och det har inte lyckats. Jag förstår att arbetsmarknadsministern inte heller kan få till stånd någon sådan ändring. Han har ju den otacksamma uppgiften att komma sist i ledet. Först lägger ekonomioch budgetministern fast en dålig ekonomisk politik. Sedan följs detta upp med en industripolitik som inte är någon industripolitik alls, och så kommer arbetsmarknadsministern och skall ställa allt till rätta med sina små medel. Jag förstår att det här är en mycket besvärlig situation. Jag avundas verkligen inte arbetsmarknadsministern. Utöver basindustrierna har byggnadsindustrin stor betydelse för vårt län, och det är utmärkande också för den att problemen är enormt stora. Mellan 700 och 1 000 arbetslösa byggnadsarbetare väntades det bli under vintern, och i stort sett har det också blivit dessa siffror. Bostadsbyggandet i länet är oerhört lågt, därför att de flesta av krisorterna drabbas av avflyttning, och det blir tomma lägenheter i stället för kö efter lägenheter. Det är kanske unikt för vårt län, men problemet är i stort sett att det finns lägenheter — om det nu är så att någon skulle vilja flytta in. Därför kan man inte ensidigt förespråka en utvidgning av bostadsbyggandet just i de kommunerna, om vi inte ändrar hyrespolitiken naturligtvis, så att unga arbetslösa kan få tillgång till en lägenhet. Det är inte riktigt arbetsmarknadsministerns bord, men jag framför ändå denna önskan. Här måste man i stället satsa på andra offensiva investeringar inom t.ex. den offentliga sektorn — dagisbyggande, skyddsrumsbyggande osv. En hel del sådant finns att göra för att något lätta situationen i fråga om byggandet i vårt län. Antalet friställda och varslade har accelererat väldigt hastigt, får man säga, under den senaste tiden. 3 300 personer har i vårt län varslats om uppsägning sedan 1979, och bara under 1981 varslades lika många som under 1979 och 1980 tillsammans. Skall den utvecklingen fortsätta under 1982 drabbas vi av en ren katastrof — den saken är klar. Sveriges mest industrialiserade län står för arbetslöshetssiffror som är bland de högsta, och det måste väl ändå stämma regeringsledamöter till eftertanke, när själva basen för hela vår industriella utveckling drabbas så hårt. Det är ett ensidigt näringsliv i vårt län. Traditionellt domineras den tunga industrin av män. Kvinnornas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden är väldigt små. Arbetslösheten bland kvinnor är också hög i länet. För någon tid sedan var jag på en genomgång där chefen för arbetsförmedlingen i länet fanns med, och han sade att ändå kan man notera att i krisorten Norberg är andelen arbetslösa kvinnor lägre än i övriga delar av länet. Då kan man tycka att det är underbart — det kan man instämma i. Men om vi ser efter vad det beror på finner vi att det för det första beror på att man flyttat kvinnojobb från en annan krisort, Ludvika, till Norberg. Som norbergsbo får man naturligtvis vara tacksam för att det kommer några jobb till Norberg. Men för det andra beror det på att andelen arbetslösa kvinnor beräknas i förhållande till antalet arbetslösa män och resultatet är alltså inte så positivt som man kan tro. Det går väldigt många män arbetslösa uppe i den norra länsdelen. Köping, Västerås, Norberg, Surahammar, Hallstahammar — arbetsmarknadsministern som har bott i länet känner till alla orterna. Det är de som har drabbats mest hittills. På de andra orterna går man väl i princip och väntar på att också bli drabbad, för det kommer att uppstå problem även på de orterna. Januarisiffrorna, som skulle vara ”historiska”, har ju diskuterats rätt mycket, och jag behöver inte gå in mer på dem. Beträffande arbetsmarknadspolitiken i vårt län förhåller det sig precis så som arbetsmarknadsministern säger i sitt svar, att där har det satsats. Man hade under oktober månad 1 500-1 600 personer i beredskapsarbete med hjälp av de anslag som då fanns. Nu kan man tack vare ökade anslag till beredskapsarbeten hålla i gång 1 800-1 900 personer. Det är 300 personer fler än i oktober. Så långt är allt gott och väl. Men om man då ser att antalet sökande för omedelbar placering under den här tiden har ökat med ungefär 800 personer, står det alldeles klart att arbetsmarknadsresurserna i det här avseendet är otillräckliga. Arbetsmarknadsministern har ju uttalat flera gånger under dagens debatt att man inte kan acceptera arbetslöshet. Här finns ändå ett gap mellan resurser och behov. Det vore intressant att få höra hur man tänker fylla detta gap. Tiden går, och debatten blir lång. Jag skall försöka runda av den litet grand. Jag har några frågor med mig från mitt län som direkt har anknytning till vad arbetsmarknadsministern har sagt tidigare i dag. Arbetsmarknadsministern sade att satsningar görs på arbetshandikappade —- jag tror han formulerade det så. Man har ett system med vilande förtidspensionering. Man skall inte behöva kasta ut människor i förtidspensionering i onödan. Det är bra, för en förtidspensionering är för många en dom för lång tid framåt. Men hur går detta ihop med de nedskärningar som gjorts när det gäller Samhällsföretag? Jag har varit på Västmannaprodukter och pratat med företrädare för personalen och ledningen där. De var mycket oroade över de nedskärningar som sker under innevarande budgetår när det gäller Samhällsföretag. Det Nr 80 innebär, sade man, att det blir minskade möjligheter att anställa arbetshan Måndagen den dikappade och närmast omöjligt att anställa gravt handikappade. De blir dåi 15 februari 1982 stället förtidspensionerade. Det blir, förutspår man, en omedelbar minskning av de direkt anställda, dvs. arbetsledare och personer i liknande befattningar. Detta kommer ytterst att försvåra utslussningen till den ordinarie arbetsmarknaden, i den mån den ordinarie arbetsmarknaden kan ta emot några arbetshandikappade över huvud taget. Jag skulle vilja ställa den här frågan till arbetsmarknadsministern: Detta kan väl ändå inte vara en riktig politik, om man vill värna om de handikappade och satsa på dem? Politiken att skära ner resurserna för Samhällsföretag är ju en politik i direkt motsatt riktning, som mycket hårt drabbar dem som har väldigt liten chans att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. I går fick jag en liten lapp från en person som arbetar på arbetsförmedlingen. Han berättade om deras tolkningsproblem. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern känner till detta tidigare, men förhoppningsvis gör han det. Det är ju så att antalet arbetslösa i vårt län ökar, och vi har väldigt många invandrare i vårt län. Flera invandrare söker sig till arbetsförmedlingarna. De bidrag som utgår från arbetsmarknadsverket till länsarbetsnämnderna för tolkservice har förbrukats. Man har alltså nu inga pengar till tolkservice ute på de olika förmedlingarna. Det har gått ut ett brev från länsarbetsnämnden i Västmanlands län till förmedlingarna, där man beklagar att tolkservicen f. n. inte kan tas i anspråk i önskad omfattning. Man hoppas att kunna anlita servicen fullt ut kommande budgetår, om tillräckliga medel erhålles. Som en person som arbetar på en förmedling sade, kan det komma in en invandrare på förmedlingen som kommit till Sverige ganska nyligen och absolut inte förstår svenska. Vi kan inte, sade den här arbetsförmedlaren, ens tala om att vi på grund av dålig ekonomi inte kan skaffa någon tolk. Det uppstår alltså väldiga problem. Jag skulle gärna vilja ha med mig hem till mitt hemlän en deklaration från arbetsmarknadsministern, om han har uppmärksammat problemet och om han i så fall tänker sig ett tilläggsanslag eller liknande, så att man snabbt kan klara ut den här situationen.
Herr talman! Dalarna förblöder. Befolkningen minskar. Antalet arbetslösa ökar och är i januariräkningen uppe i 6 644, vilket är över 100 fler än i december. Hälften är kvinnor, och 35 96 är ungdomar. Och arbetslösheten har stigit trots att beredskapsarbetena har ökat med 331 och f. n. är uppe i nästan 2000. Därmed är nu sammanlagt 6070 människor föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta betyder att vi behöver 13 000 fasta, ordinarie jobb i Dalarna för att få balans. Därmed kan konstateras att arbetsmarknadsläget i Dalarna är så dåligt att det utgör ett klart underbetyg för den förda politiken. Strukturproblemen är stora i Bergslagen och i synnerhet i Dalarna. De defensiva insatserna inom stålnäringen gör att sysselsättningen viker snabbt. I t.ex. Domnarvets järnverk har antalet jobb minskat med 2000 under Ingemar Eliassons regemente i kanslihuset. Nu förtidspensioneras t.o.m. människor vid 58 års ålder, vilket är samhällsekonomiskt vansinne. Med den borgerliga ekonomiska politiken kommer också gruvorna i kläm, och snart har de gjort sitt. Nya rekryter väntas till arbetslöshetsköerna. Detta sker trots att Bergslagen är ett mineralrikt område, som med en vettig industrioch mineralpolitik kunde förse samhället med värdefulla råvaror. Men någon sådan inriktning finns inte i regeringens ekonomiska politik, och därför blir det inte heller några arbeten i detta område. Huvuduppgiften för regeringen är tydligen att minska lönerna och gynna storfinansens exportsträvanden — och då finns det inte plats för en riktig mineralpolitik. Byggnadsverksamheten är för tillfället den stora krisbranschen i Dalarna. 1000 byggnadsarbetare är arbetslösa. Ett för Dalarna anpassat bostadsbyggande, ombyggnader, industrioch samhällsbyggande med bl.a. anläggningsarbeten, brobyggen och vägbyggen, men även anläggningsarbeten vid en satsning på kollektivtrafiken i form av järnvägar skulle ge en god grund för arbete åt byggnadsarbetarkåren. Men det finns inget underlag för det i den av regeringen förda politiken. Bostadspolitiken skördar också sina offer på byggnadsarbetarsidan och inom snickerioch trähusbranschen. Det verkar precis som om regeringen inte är på det klara med att varje byggnadsjobb ger många jobb i andra led, i andra branscher. Sysselsättningen ökar inte inom någon av Dalarnas övriga branschdelar. Strypningen av den offentliga sektorn får också följdeffekter över hela linjen. År efter år har den borgerliga politiken gett det fria näringslivet sin chans i detta län. Men inte blir det några nya jobb i Bergslagen och Dalarna. I stället flyr dessa intressen Bergslagen. Vi är inga nostalgiker som säger att allt gammalt skall vara kvar, men vi menar att man skall förnya de gamla branscherna, inte rasera dem. Det måste vara en huvuduppgift. När jag nu tackar arbetsmarknadsministern för svaret kan jag bara konstatera att den borgerliga politiken inte innebär några kraftåtgärder för att häva arbetslösheten i Kopparbergs län, vilket jag efterlyste. Arbetsmarknadsministern säger att han tar arbetslösheten på allvar, men han förmår inte göra någonting. Politiken är kraftlös och likgiltig, ja egentligen är den nonchalant mot dem som bor i Kopparbergs län. På min fråga får jag till svar att beredskapsarbetena och arbetsmarknadsutbildningen skall öka. Det är bättre än ingenting, men det är långt ifrån några kraftinsatser. Möjligen kan det vara en kraftinsats av en orkeslös regering. Den fråga som arbetsmarknadsministern skulle svara på är: Var skall de 6 644 arbetslösa i Dalarna inom en rimlig tid kunna få ett arbete? Basindustrierna har raserats till följd av en defensiv politik, tillverkningsoch verkstadsindustrin likaså. Och den offentliga sektorn stryps. Det behövs en ny och offensiv politik för Dalarnas framtid. Annars ökar Nr 80 avfolkningen och arbetslösheten. Måndagen den Trots att stora belopp har satsats på utbildning och beredskapsarbeten är 15 februari 1982 det inte tillräckligt. Trots att det finns 1958 beredskapsjobb i Dalarna är 2288 ungdomar arbetslösa. Enligt AMS är antalet beredskapsarbeten i hela riket nästan 40 000. Det är en ökning med över 6 000 sedan föregående räkning. Men 55 997 ungdomar är arbetslösa. Dessa proportioner visar att någonting är otillräckligt. Det är på de arbetslösa som vi skall inrikta våra åtgärder. Ett arbete är inte bara en fråga om försörjning. Man kan säga att det är genom introduktionen i arbetslivet som man får lära sig solidaritet och att vara kollektiv. Man får lära sig vardagsfärdigheterna, att gå till arbetet, delta i arbetskollektivet, uppleva hur det känns att vara nöjd med en arbetsinsats och en arbetsdag. Har man inte ett arbete har man inte tillgång till dessa kunskaper. Det är dessa erfarenheter som den borgerliga politiken förnekar dagens ungdom. De arbetslösa behandlas som slaggprodukter i en stålprocess — de kastas bara på en hög. Det är det synsätt som tidigare har varit folkpartiets kännemärke, som en gammal partiledare har sagt. Något radikalt måste göras åt arbetslösheten. Vpk har framställt ett förslag om att ungdomar inte skall behöva gå arbetslösa. Tidigare har det talats om åtgärder på detta område, men det har inte gett många jobb. Ungdomen har i alla fall hamnat i arbetslöshet. Vår utgångspunkt är att det på arbetsmarknaden finns dels de som köper arbetskraft, dels de som måste sälja sin arbetskraft. Vårt parti representerar naturligtvis dem som säljer sin arbetskraft, i första hand arbetarklassen och de lägre tjänstemannaskikten. Ägandet av och därmed makten över produktionsmedlen gör att arbetsmarknaden är köparnas marknad, och därmed är det också köparna som i stort sett bestämmer över arbetslösheten. Vid sidan av ägandet skulle de också ha ansvaret. Därför kräver vi att arbetsköparna skall ha ansvaret för att hålla med sysselsättning. Vpk föreslår att en allmän ungdomsgaranti skall införas. Den skall omfatta hela arbetsmarknaden och utformas som en lag, som ger arbetsförmedlingarna rätt att i såväl privat som offentlig verksamhet anvisa en arbetslös per 50 anställda. Den skall också innebära en skyldighet för företagen och förvaltningarna att bereda ungdomarna en meningsfull sysselsättning. En förutsättning är naturligtvis att de lokala fackföreningarna godkänner en sådan här anvisning. Garantin skall kunna lösas ut för alla ungdomar som är under 25 år. För att hävda principen att det är samhällets angelägenhet att skaffa ungdomarna arbete, skall löner och sociala avgifter betalas genom en särskild avgift på företagens förädlingsvärde. De medel som denna avgift ger skall täcka 50 20 av kostnaderna för löner och sociala avgifter för de ungdomar som anställs i privat verksamhet och 100 96 av kostnaderna för dem som anställs i offentlig verksamhet. Lönerna för ungdomarna skall vara avtalsenliga och arbetsuppgifternas karaktär så lik de ordinarie arbetsupp gifterna på arbetsplatserna som möjligt. Den allmänna ungdomsgarantin u skall innefatta alla ungdomar, även handikappade och invandrarungdomar. En sådan här ungdomsgaranti för jobb kommer naturligtvis inte att skapa något jubel från t.ex. SAF:s ideologer. Men med en ungdomsgaranti skulle man kunna skapa arbete åt ungdomen, som därmed skulle komma in på arbetsmarknaden. Ungdomsgarantin skulle spara 1,4 miljarder åt statskassan, som i dag betalas ut i form av bidrag av olika slag. Det skulle innebära minskade sociala utgifter, som arbetslösheten i dag kostar, och ökade skatteinkomster. Det är dags att ta ansvar för ungdomen. Frågan är vad regeringen gör. Vi hari debatten i dag talat om förhoppningen att fackföreningar och företagare skall anställa dessa ungdomar under 18 års ålder. Denna garanti är på ett utmärkt sätt den inkörsport till arbetslivet som har gått förlorad genom strukturomvandlingarna och arbetsköparnas hänsynslösa rationalisering, där ungdomen ställs utanför. Skall vi ta ett solidariskt ansvar för ungdomen, är denna ungdomsgaranti ett utmärkt exempel på hur vi kan göra det.
Fru talman! Jag har i min interpellation tagit upp två konkreta frågor från Uppsala län. Det är ju till sin struktur litet ovanligt, eftersom den norra delen närmast är att hänföra till Bergslagen och de problem som finns där, medan den södra delen är mera hänförbar till Mälardalen och dess problem. Det har betytt att den södra delen av Uppsala län hittills, i varje fall fram till fjolåret, har klarat sig relativt bra, medan däremot Norduppland i likhet med andra skogslän alltid har varit ett problemområde. I min interpellation har jag särskilt tagit upp frågan om konfektionsföretaget Hettemarks i Enköping. Det är en kommun där arbetslösheten nu slår speciellt hårt mot kvinnorna. Därför är de olika turerna kring Hettemarks anmärkningsvärda och industridepartementets och regeringens handläggning av affären minst sagt skandalös. Nu kan ju arbetsmarknadsministern säga: Det här är inte mitt bord. Jag blir intresserad först när folk kommer ut i arbetslöshet, och om det sker genom sjabbel i industridepartementet eller på annat vis kommer inte mig vid. Men förhoppningsvis fungerar väl ändå regeringen som en helhet, och därmed är också arbetsmarknadsministern medansvarig. När Cewilko, ett företag inom den statliga Eiserkoncernen, beslutade att avveckla Hettemarks i Enköping, kom som vanligt frågan om ersättningsindustri upp. Det fanns köpare. BI. a. var de 175 anställda intresserade av att fortsätta verksamheten på egen hand. Ett villkor var dock att de fick behålla firmanamnet Hettemarks. Detta kunde dock inte Cewilko gå med på, utan man presenterade en köpare som enligt uppgift från regeringen, från industriministern själv, skulle garantera 60 jobb i Enköping. Det var ju alltid något, och därmed föreföll de anställdas möjlighet att ta över som obefintlig. När köparen så småningom dök upp, visade det sig emellertid att han inte alls Nr 80 hade garanterat några jobb i Enköping, utan ville hyra ut fabrikslokalerna Måndagen den där så snart som möjligt. Det blev tablå förstås, och de anställda och 15 februari 1982 kommunen förnyade sina ansträngningar för att rädda företaget och jobben. På den vägen är det, och jag kan försäkra arbetsmarknadsministern att de anställda på Hettemarks är oerhört intresserade av varje besked från regeringen, oavsett från vilken minister det än kommer. Jag vill därför på nytt fråga Ingemar Eliasson som ansvarig för arbetsmarknadsfrågorna, vilka besked och vilket stöd regeringen den här gången kan utlova de anställda på Hettemarks. Förra gången blev det ju platt fall. Så över till det andra området i Uppsala län, där problemen är av ett helt annat slag. Arbetsmarknadssituationen i Norduppland har aldrig varit sämre än den är nu. Problemen är välkända. Tyvärr är arbetsmarknadsministerns svar också välkänt. Det är nu två år sedan jag tog upp frågan om ersättningsindustrier för kärnkraftsbygget i Forsmark, och svaret är detsamma i dag som då, nämligen att en arbetsgrupp utreder frågan. Men medan gräset växer dör kon. En arbetsgrupp utan ekonomiska resurser bakom sig kan utreda sig själv till döds utan resultat, och jag anser att det är vad som håller på att ske med ersättningsarbetena till Forsmark. Ingenting har hänt, Ingemar Eliasson. Nu går anläggningen snabbt mot sin fullbordan, och kurvan för arbetslösa byggnadsarbetare går lika snabbt uppåt. Vad har regeringen och dess arbetsmarknadsminister för konkreta förslag att komma med? När Ingemar Eliasson var ute i Forsmark i höstas antyddes det att Hargshamnsprojektet, som är välkänt vid det här laget, var intressant och kunde tänkas tas upp igen. I dag hänvisar arbetsmarknadsministern till en underordnad myndighet, ÖEF, och säger att den inte anser frågan aktuell. Det här är ju någonting som vi har vant oss vid. De borgerliga regeringarna hänskjuter besvärliga spörsmål till länsmyndigheter, kommuner och kommunmyndigheter i stället för att ta i frågorna själva. Är det inte regeringens sak att resolut ta tag i en så viktig fråga som den som gäller en förbättrad oljelagring i landet? Är det således ointressant från regeringens synpunkt att det inte finns en enda oljelagringsanläggning i bergrum norr om Nynäshamn? Litar ni fortfarande på den privata oljeindustrin när det gäller lagringen av denna viktiga råvara? Det borde ni inte göra med de erfarenheter som gjorts de senaste åren. Det är frågor som är viktiga och som i fallet Norduppland och Forsmark kan betyda långsiktiga arbeten och förbättrade möjligheter på en mängd områden. Men om nu inte Hargshamnsprojektet är intressant för regeringen, vad har ni då att erbjuda i stället? Arbetsgrupper och löften ger inga jobb, varken i Norduppland eller på andra ställen.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar frågade hur vi skall fylla ut gapet, medan vi väntar på uppgången i konjunkturen. Det skall ske i huvudsak med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är just därför som vi ökat på dessa inför den gångna hösten och den här vintern så kraftigt som har skett och som, om jag förstår Hans Petersson i Hallstahammar rätt, också erkänns åtminstone när det gäller Västmanland. I Västmanland har anslagen ökat från 57 miljoner till 94 miljoner, vilket gett utrymme för en ökning från 1 000 till nära 1 700. De kan komma att öka ytterligare. Jag delar emellertid den mening som flera talare har varit inne på, nämligen att detta är en temporär åtgärd. Man skall dock komma ihåg att det för många människor innebär en arbetslivserfarenhet som gör det möjligt för dem att få del av varaktiga jobb när dessa dyker upp på arbetsmarknaden. Det är vad som nu sker i Västmanland. De kvarstående lediga platserna har fördubblats mellan december och januari. Även de nyanmälda har ökat. Varslen har minskat. Det är, så som fallet är när det gäller Värmland, för tidigt att säga om detta är en varaktig och bestående vändning. Men det är alldeles klart att den inte hade kunnat komma till stånd utan de ekonomiskpolitiska förändringar som regeringen har vidtagit. Det finns också andra ljuspunkter på den västmanländska arbetsmarknaden. Volvo i Köping rekryterar. Man har efter en kampanj i höstas lyckats placera 75 handikappade. Man tror sig kunna placera 250 ungdomar på ungdomsplatser. Det är med sådana mindre och större insatser som vi måste jämna vägen ut på arbetsmarknaden för dem som har svårt att hävda sig. Hans Petersson i Hallstahammar ställde två frågor. Hur går det ihop att samtidigt dra ned anslagen till Samhällsföretag och vilja ge de handikappade en chans? Det försvårar en utslussning av de handikappade, säger Hans Petersson. Jag anser att det inte är så. Jag ser inte Samhällsföretag som något egenvärde. I första hand skall vi naturligtvis försöka ge de arbetshandikappade sysselsättning på den öppna marknaden. Därför bör vi förbättra möjligheterna att komma ut från Samhällsföretag till en anställning på den öppna marknaden. Av den anledningen har vi ökat på bidraget till arbetsgivare som anställer handikappade med en sådan bakgrund. Därmed ger vi fler handikappade möjligheter att komma in och bli anställda i Samhällsföretags regi. Det arbete som där utförs är mycket värdefullt för många människor. Det krav vi ställer är att det skall utföras ännu mer rationellt. Det ligger också i linje med vad Samhällsföretags styrelse har beslutat. Vad vi gör är att vi kräver av Samhällsföretag att man genomför sin plan något snabbare än man själv tänkt sig. Men den anställningstrygghet för arbetshandikappade som finns inom Samhällsföretag skall inte vara i fara. Hans Petersson ställde också en fråga om tolkservicen. Jag måste dess värre medge att jag inte kan ge något mer utförligt svar på den punkten. Men jag har fått underlag för att titta närmare på den frågan, som ju i första hand faller under Karin Anderssons ansvarsområde. Dock vet vi från arbetsförmedlingarna att väldigt många besök där sker Nr 80 med hjälp av tolkservice. På en del arbetsförmedlingar måste varannan Måndagen den besökande ledsagas av tolk. Det är klart att anslaget i en sådan situation fort 15 februari 1982 krymper samman. När det gäller dem som har flyktingstatus har man emellertid möjlighet att utnyttja flyktinganslaget. Lars-Ove Hagberg beskyller mig och regeringen för att vara nonchalanta mot dem som bor i Kopparbergs län och mot de arbetslösa. Det är naturligtvis precis tvärtom. Regeringens ekonomiska politik och mycket omfattande arbetsmarknadspolitik är till för att hjälpa de arbetslösa. Och vi avkräver oss som har ett arbete en solidarisk insats för att göra detta möjligt. Om vi skall komma ur den situation som Sverige nu befinner sig i, måste vi hålla fast vid den ekonomiska politik som vi har dragit upp riktlinjerna för och som börjar ge resultat. Det innebär att konkurrenskraften för svenskt näringsliv förstärks tack vare devalveringen och att vi måste hålla tillbaka när det gäller de offentliga utgifterna. Vi är, kort sagt, på rätt väg. Det gäller nu att inte förstöra utsikterna. Då kommer också — liksom tidigare varit fallet — vårt ekonomiska system att ge människorna i Kopparbergs län ny och varaktig sysselsättning. Jag håller med om att det så långt det är möjligt skall ske under bevarande av den kompetens som finns i Sverige. Och det gäller bl.a. på gruvsidan. Som Lars-Ove Hagberg vet är Boliden AB i färd med att starta en ny brytning av silvermalm. Jag förutsätter att den kompetens som finns på arbetarsidan där också skall komma andra till godo. I fråga om Kopparbergs län är det så att antalet varsel minskar, att en viss uppgång ii antalet lediga platser kan skönjas, att antalet beredskapsarbeten, i avvaktan på att detta skall ge mera substansiella effekter, har tredubblats. Arbetsmarknadsutbildningen har utökats. I övrigt gäller ju samma sak som jag har sagt till andra interpellanter här, nämligen att vi inte kan agera som om det inte fanns några statsfinansiella restriktioner. Lars-Ove Hagberg debatterar som om varken budgetunderskott eller skattetryck existerade i sinnevärlden. Oswald Söderqvist berör dels Hettemarks Konfektions AB, dels Forsmark. När det gäller Hettemarks kan jag bara hänvisa till vad jag redan har svarat, nämligen att frågan bereds på industridepartementet. Rent allmänt vill jag dock framhålla att jag tycker att man skall underlätta för anställda att överta företag, om de har möjlighet och om de vill göra det. Jag kan därför säga att saken naturligtvis prövas — som det brukar heta — i positiv anda. Om Forsmark har vi ju haft en del debatter förut. Oswald Söderqvist säger att han tog upp frågan redan för två år sedan. Ja, det måste ha gällt kravet på att man inte skulle bygga vidare på Forsmark. Sanningen är ju den att vi, därför att vi inte har följt Oswald Söderqvists politik, har kunnat ge byggoch anläggningsarbetare sysselsättning i Forsmark under en lång tid. Dessutom har vi fått ett värdefullt tillskott när det gäller energiförsörjningen. Men vi står inför det faktum att det kommer att bli en svår omställning för dem som är sysselsatta där. Den arbetsgrupp som nu jobbar tillsattes helt nyligen. Den består av företrädare för departementen och länsmyndigheterst na. Arbetsgruppen arbetar med utgångspunkt i en inventering som länsmyndigheterna har gjort och som gäller möjligheterna till sysselsättning. Vi vet att ganska många kan få varaktig sysselsättning i samband med driften av Forsmark. En av insatserna måste därför vara en omfattande arbetsmarknadsutbildning för dem som vill komma i fråga för den driften. Det särskilda projekt som Oswald Söderqvist nämner i fråga om Hargshamn var intressant på sin tid. Det gällde att kunna utnyttja schaktmassorna från ett beredskapsoljelager för att fylla ut och göra ett hamnoch industriområde. Men vi kan ju inte bygga det som myndigheten i fråga inte anser sig behöva, och f. n. gör ÖEF bedömningen att något beredskapslager för olja där inte längre är aktuellt. Därför får vi söka efter andra projekt för att ge dem som nu har sysselsättning i Forsmark nytt arbete.

Herr talman! Jag har fått svar på mina frågor, och det är ju positivt. Den första frågan gällde hur arbetsmarknadsministern ser på det antal som ändå är kvarstående. Som jag sade tidigare, har det mycket riktigt satsats en hel del miljoner på arbetsmarknadsfrågorna sedan vi senast talades vid. Trots detta har antalet kvarstående ökat. Och det är den utvecklingen som är så oroande, att trots att man — naturligtvis under trycket av den stora arbetslösheten — satsar ett antal miljoner, så räcker det inte alls till. Här är man naturligtvis i svansen på marknadsekonomin. Jag relaterade hur utvecklingen har varit i vårt län under lång tid, under andra delen av 1970-talet och i början av 1980-talet. Det är en enormt negativ utveckling. Här slås industri efter industri ut, ort efter ort hotas och yrkeskunnande försvinner. Det är en utveckling som man måste vända på i grunden för att över huvud taget några som helst arbetsmarknadspolitiska insatser skall räcka till. Det tror jag också arbetsmarknadsministern kan vara överens med mig om. När det gäller statistiken i vårt län måste man också säga att den skulle vara betydligt värre, om inte utflyttningen vore sådan som den är nu. Det flyttas ju kraftigt, bl.a. från Hallstahammar, och det ställer till kommunalekonomiska problem och andra problem för hela den uppbyggnad som finns i ett sådant här brukssamhälle, med social och kommunal service liksom all industrioch affärsverksamhet över huvud taget. Så det ena problemet ger det andra. Beträffande satsningen på de handikappade kan man säga att regeringens politik alltså är att ge med den ena handen — och det är bra —, men så tar man samtidigt med den andra, när man under innevarande budgetår minskar anslagen till Samhällsföretag. Arbetsmarknadsministern borde veta, att just Samhällsföretag har en väldigt viktig uppgift, oavsett hur marknaden ser ut i övrigt. Det är väl närmast en dröm, som varken arbetsmarknadsministern eller jag tror på i nuvarande läge, att man skall kunna bereda de människor som i dag finns i Samhällsföretag ett arbete ute i näringslivet. Det finns ju ingen större vilja att satsa på handikappanpassade arbetsplatser, lämpliga arbeten, omplaceringar osv. som passar den enskilde. De som kommer till Samhälls Nr 80 företag har ju alla efter individuell bedömning ansetts kunna ges möjligheter Måndagen den att jobba bara där. Där erbjuder man ju i regel arbete till människor först — 15 februari 1982 sedan alla andra insatser har gjorts att skapa arbete på den öppna marknaden. När det gäller tolkservicen är det riktigt att det är ett enormt tryck på de invandrartäta kommunerna. I min hemkommun är det 15-16 26 som är invandrare, och naturligtvis är arbetslöshetsandelen någonting liknande eller kanske ännu större. Detta ger problem. Jag uppfattar arbetsmarknadsministerns svar som att han ser allvarligt på detta och kanske kommer med ett förslag — eller det kanske aldrig behöver komma tillbaka till riksdagen utan kan ske genom någon enkel handläggning inom departementet — så att den här frågan löses snabbt. Just nu är man utan pengar, och det finns inga tolkar, åtminstone i Västmanland. Sedan får vi alla våra slängar för att vi för en ansvarslös politik; det är regeringen som för den ansvarsfulla politiken. Man hänvisar till budgetläget, det statsfinansiella läget osv. Den här debatten känner vi igen — den har förts tidigare i dag. I det svar som arbetsmarknadsministern har presenterat i dag står, och det har han också upprepat i talarstolen: ”Det går inte med dagens statsfinansiella läge att ansvarslöst satsa miljardbelopp för att klara kortsiktiga problem som sedan på sikt skulle öka såväl budgetunderskottet som arbetslösheten ytterligare.” Attinte satsa ansvarslöst och kortsiktigt! Men jag anser inte att detta att ett stort antal ungdomar blir arbetslösa är ett kortsiktigt problem. Det är ett mycket långsiktigt problem, eftersom vi kommer att få sociala efterverkningar under mycket lång tid. Kanske stora delar av en generation får problem med att anpassa sig till ett arbetsliv, till ett vanligt vuxenliv som vi alla andra har varit vana vid att få leva. Jag tycker inte att det är ansvarslöst att satsa på åtgärder för ungdomar. Det är inget tvivel om att de flesta av problemen kring ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten i sin helhet kvarstår, trots att vi har diskuterat problemen. Det går inte att bara krypa bakom budgetunderskott och ansvarsfull finanspolitik och sådana allmänna fraser. Vi har ju visat på en politik där man kan hämta pengar. Det finns ett antal personer av typen Joakim von Anka, och det finns rikedomar samlade i landet, som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt. Här märks skillnaden mellan våra synsätt. Har inte regeringen förmåga eller vilja att gå in och lägga på kostnaderna och beskatta det kapital som finns? Om det känns motbjudande, skall man naturligtvis säga: Vi har ingen lust med det här, vi får lämna över det. Då får arbetsmarknadsministern, eller vem det nu är, söka sig något annat. Det är väl regeringen som helhet som får stå för det här. Jag menar att det finns medel att komma till rätta med arbetslösheten på ett mycket bättre sätt än vad som nu är fallet.
Herr talman! Åke Thörn, företagsläkare vid LKAB, skrev i lördagens Dagens Nyheter: ”Det går att tala om att alla måste dela bördorna, ta del av uppoffringarna som krävs för att få Sverige i balans. Det går an, men det är dock så att ett införande av karensdagar i sjukförsäkringen så som föreslagits inte är något som delas, det drabbar huvudsakligen en bestämd socialgrupp eller klass.” Varför tar jag upp det här citatet? Jo, därför att det illustrerar en stor del av den borgerliga politiken som den förs i dag. Det är detta med marginalskatterna, där man sänker skatten för de högavlönade — det är huvudsakligen de som har inkomster under 100 000 kr. som drabbas. Regeringens näringsoch sysselsättningspolitik är likadan. För att rädda storfinansens vinster och befrämja storföretagens exportinriktning låter man arbetare bli arbetslösa. Det är de som drabbas av den här politiken. Här delas inga bördor lika. Det här är en medveten politik att driva fram arbetslösheten. De människor som drabbas av detta är likställda med dem som framöver skall bli sjuka och får stå för en självrisk. Det är ungdomar som i dag och i morgon blir arbetslösa som får stå för en oerhört hög självrisk. Risken att bli utslagen är ju synnerligen stor. Det är också kännetecknande att arbetsmarknadsministern i dag inte har gått in i någon debatt om ungdomsarbetslösheten. Vi kan bara peka på att vi har 55 000 arbetslösa ungdomar och att många ungdomar därutöver befinner sig under utbildning eller i beredskapsarbeten och förväntar sig att snart få ett arbete — men det finns inget. Vi måste ju ta ett ansvar för detta. Men då börjar arbetsmarknadsministern och regeringen tala om budgetunderskott, och så är det slut med ansvaret. Då får man väl tala om självrisk igen. Det gäller ju den självrisk som uppkommer när ungdomarna går arbetslösa. Den får ungdomarna ta — den tar inte de som bestämmer politiken på den borgerliga kanten. Därför tycker jag att det är mycket allvarligt med ungdomsarbetslösheten i dag, och med den, menar jag, nonchalans inför problemen som visas när vi i Dalarna har mer än 2 000-3 000 öppet arbetslösa ungdomar. Vad skall hända med dessa arbetslösa framöver? Ett län som har strukturomvandlats på ett, som jag ser det, felaktigt sätt får ett extra hårt slag. Hade man tagit till vara de arbetandes insikter och intressen vad gäller stålindustrin, gruvindustrin och skogsindustrin, hade länet strukturomvandlats på ett annat sätt som hade gett fler jobb — och långt tidigare. Vi måste ju någon gång rätta till de problem som har uppstått. Vi skall, som jag sade tidigare, inte bevara gamla näringar utan vi skall göra om dem. Men det är detta som man inte vill — man skrotar dem i dag. Jag ställde också frågan: I vilken bransch skall man få jobb framöver? Då hänvisar man bara till regeringens ekonomiska politik. Men det räcker inte. Ni kan inte peka på någon bransch där man kan få jobb framöver. Det finns bara fromma förhoppningar. Man hoppas på och gynnar verkstadsindustrin. Atlas Copco visar stora vinster, men i Dalarna, där man en gång i tiden lokaliserade sig, hotar man att dra in jobb. Så ser det ut inom den del av Nr 80 industrin som man säger skall expandera. Det är inte särskilt hoppfullt. Måndagen den Sedan var det väl ett dåligt och illa valt exempel på gruvnäringen som 15 februari 1982 arbetsmarknadsministern tog när han nämnde Boliden. Det bolaget kommer verkligen inte att befrämja sysselsättningen i Bergslagen. Företaget kommer att ta de godbitar som finns i Bergslagens mineraler, men man kommer inte att prospektera och leta mineraler och skapa sysselsättning, som det går att göra. Det är väl inte tillräckligt lönsamt för Boliden. Arbetsmarknadsministern sade att jag diskuterar som om det inte existerar något budgetunderskott. Jag tycker att arbetsmarknadsministern diskuterar som om det inte har förts någon debatt tidigare, som om Carl-Henrik Hermansson inte har nämnt vårt alternativ till budgetunderskottet.
Herr talman! Regeringens och arbetsmarknadsministerns inställning till arbetslösheten och de arbetslösas situation är motsägelsefull. Det gäller i såväl smått som stort. Eftersom jag har hållit mig till några konkreta exempel på det lägre planet och tagit upp bl.a. det lilla konfektionsföretaget Hettemarks är det lätt att visa detta. Här säger arbetsmarknadsministern att det visst är önskvärt att anställda kan ta över företag och att han ser ganska positivt på det. Men detta har inte alls varit regeringens linje när det gällt detta lilla konfektionsföretag med 175 anställda i den lilla småstaden i Uppland. Regeringen har i stället från början motarbetat de anställda. Man försvårade för de anställda när de ville ta över företaget från Cewilko i den statliga Eiserkoncernen, som regeringen förhoppningsvis har kontroll över. Man sålde i stället företaget till en annan köpare och sade, att nu har vi skaffat jobb. Och så visade det sig att det var bara luft i det — den köparen ville inte alls driva någon verksamhet i Enköping. Hur kan arbetsmarknadsministern då säga att han och regeringen ser positivt på att de anställda får ta över företagen? Det stämmer inte med de verkliga förhållandena! Så är det också på arbetsmarknaden istort, vilket debatten i dag har visat. I smått som i stort praktiskt taget struntar ni i de arbetslösas situation. Ni tyckeristort sett att det är bra att det blir arbetslöshet i Sverige — det hör till er liberala politik och ideologi, som arbetsmarknadsministern har framhållit flera gånger. Sedan problematiken med Forsmark. För två år sedan beslutade vi inför folkomröstningen om ett uppskjutande av arbetena i Forsmark. Det var då problemen ställdes på sin spets. Men hur har regeringen utnyttjat den respit den fick? Man visste att detta skulle komma, att ett så stort anläggningsföretag som ett kärnkraftverk förr eller senare skulle blir färdigbyggt. Då är det välinte tillräckligt att man har satt till en arbetsgrupp ”alldeles nyligen” , som arbetsmarknadsministern säger. Det borde ha funnits konkreta förslag utarbetade för länge sedan. Man har inte brytt sig om problemen. Och här rör det sig ändå om ett par tusen man som ganska snart kommer att slängas ut på en redan utarmad arbetsmarknad. Vad gör ni åt det? Ni struntar i det! Så ligger det till med arbetsmarknadsministerns och regeringens arbetsmarknadspolitik. Nu talas det om projekt i Norduppland. Javisst — man talar om tomatoch fiskodlingar i Forsmark, där man skall använda spillvärme från kärnkraftverket för att värma upp bassängerna, och man talar om serviceuppgifter. Det kanske blir något tiotal man som får jobb i de här serviceuppgifterna i Forsmark. Man talar om att det naturligtvis blir driftspersonal. Ja, det är klart, men det hjälper ju inte alls upp den stora utspottning av arbetslösa byggnadsarbetare som nu kommer att ske inom några få månader. Där har ni ingenting att komma med! Som har påpekats förut finns det ett projekt som heter Hargshamnsprojektet. Arbetsmarknadsministern säger nu att myndigheten inte är intresserad. Men det är väl regeringen som skall vara intresserad. Vi vet hur det har varit på oljelagringsområdet. På många ställen och under många år har det varit mycket dåligt: de stora privata oljeföretagen har inte fyllt sina uppgifter i det svenska oljelagringsprogrammet. Därför vore det väl av intresse för regeringen att på allvar ta upp en diskussion om detta. Som jag sade tidigare antyddes också detta när arbetsmarknadsministern var uppe i Forsmark i höstas. Men nu är tydligen projektet spolat helt och hållet, när man har kommit så här långt. Det finns en klar linje för de olika liberala arbetsmarknadsministrarna, alltifrån Per Ahlmarks lyckönskningar till de arbetslösa verkstadsarbetarna i Olofström, när han tillträdde i den första trepartiregeringen, till Ingemar Eliassons fromma förhoppningar i dag 1982, fem år senare, om hur man skall lösa problematiken i Forsmark och på andra ställen.

Herr talman! Den bild av arbetsmarknadsutsikterna för hösten 1981 som tecknades av länsarbetsnämnden i Östergötland gav anledning till oro. Jag ställde därför i oktober månad en interpellation till arbetsmarknadsministern med frågan om regeringen var beredd att vidta särskilda åtgärder för att möta den allvarliga arbetslöshetssituationen i Östergötland. I svaret hänvisades till att tilldelningen av beredskapsmedel ökat med 16 milj.kr. Det var också det enda konkreta som anfördes. Redan då kunde sägas att insatserna var helt otillräckliga. När länsarbetsnämnden senare redogjorde för arbetsmarknadsutsikterna vintern 1981/82 stod det klart att läget ytterligare förvärrats. Arbetslösheten har trots olika insatser fortsatt att öka och ligger nu 50 90 högre än närmast föregående år. Till tecknen på en försämring hör att arbetslöshetsperioderna blir allt längre och att antalet varsel ökar. Under året har över 9 000 personer varslats om uppsägning eller permittering. Sysselsättningen inom byggnadsbranschen har försämrats osv. I en ny interpellation till arbetsmarknadsministern ställde jag frågan om regeringen nu är beredd att vidta särskilda åtgärder för att möta den allvarliga arbetslöshetssituationen i Östergötland. Ordet ”nu” bör betonas, mot bakgrund av att de hittills vidtagna åtgärderna inte hindrat att läget Nr 80 försämrats. Måndagen den Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret och noterar som ett litet 15 februari 1982 framsteg att han denna gång gör ett försök att konkretisera insatserna. Dessa blir för den skull inte tillräckliga. Det visar den faktiska situationen. Både decemberoch januaristatistiken visar nämligen att arbetslösheten fortsatt är lika hög i länet. Nära 7 000 personer kvarstod vid januari månads utgång som arbetslösa. Ungefär hälften av de arbetslösa är kvinnor och närmare 40 90 ungdomar under 24 år. Arbetsmarknadsministern bestrider inte mitt påpekande att läget på arbetsmarknaden försämrats och att arbetslösheten ligger på en nivå som är ca 50 Jo högre än förra året. Men han säger sig vilja påpeka för mig att även antalet åtgärder har ökat —bl.a. har medlen för beredskapsarbeten ökat med ca 70 Zo. Men om arbetslösheten fortsätter att öka måste väl ändå insatserna vara otillräckliga? När man ser arbetsmarknadsministerns redovisning av vidtagna åtgärder och den faktiska utvecklingen på arbetsmarknaden, verkar det som om han bygger dammar av is om våren. Och det är som bekant inte särskilt framgångsrikt. Jag vill inte förringa betydelsen av byggnadstillstånd för Vrinnevi sjukhus i Norrköping, projekteringen av ett nytt kontorshus för Vattenfall i Motala, det planerade bygget av ett nytt landsarkiv i Vadstena eller de tidigarelagda byggena för 4 miljoner i länet. Allt detta är välkommet, men det är otillräckligt, Ingemar Eliasson. Omkring årsskiftet fanns exempelvis ca 500 arbetslösa byggnadsarbetare i Östergötland, och länsarbetsnämnden befarade en ytterligare ökning av antalet. Vrinnevisjukhuset angavs ge en begränsad sysselsättningseffekt. Man kan inte befria sig från intrycket att arbetsmarknadsministern underskattar problemen och överskattar de vidtagna åtgärderna. Det gäller situationen i Motala. De industribeställningar som regeringen nyss gjort vid Motala Verkstad och som åberopas i svaret är naturligtvis välkomna, men vi har en mycket allvarlig arbetsmarknadssituation i Motala som måste angripas med betydligt fler åtgärder. Läget vid Luxor, där konkret hot om arbetslöshet vilar över flera hundra personer just nu, visar att det behövs betydande insatser. Av en tidningsartikel framgick att arbetsmarknadsministern vid ett besök i Motala sagt att det ser hoppfullt ut för Luxors framtid. Det tycker nog inte de omkring 800 personer som under året torde få lämna företaget. Hurtiga arbetsmarknadsministrar som önskar lycka till eller uttalar sig hoppfullt hjälper inte mot arbetslösheten. Uppmuntrande ord i all ära, men det är konkreta åtgärder som betyder något. Samtidigt som arbetsmarknadsministern uppenbarligen ställer sitt hopp till en konjunkturuppgång, så noterar han att arbetslösheten också beror på strukturproblem. Detta kan gälla även Östergötland, men de statliga insatserna har inte varit inriktade på att komma till rätta med problemen. Den statliga stålpolitiken har förstärkt problemen i Boxholm. Det statliga ägaransvaret vid Luxor i Sh Motala har inte använts för utveckling utan mer för avveckling. De medvetna satsningarna för att öka den civila andelen av sysselsättningen saknas fortfarande osv. Effekterna av de arbetsmarknadspolitiska satsningarna skulle bli större, om de ingick i en målmedveten politik för att öka sysselsättningen. Nu är regeringens politik snarast den motsatta. De siffror över det stora antalet kvinnor och ungdom bland de arbetslösa som redovisats kan heller inte ses avskilt från åtstramningspolitiken mot kommuner och landsting. Denna politik kommer att leda till ökad arbetslöshet, särskilt bland kvinnorna och ungdomen. I sin förlängning leder den också till ökad arbetslöshet inom byggnadsverksamhet och industri. Arbetsmarknadsministern talar om vad som satsats på arbetsmarknadspolitiska åtgärder ”trots ett mycket ansträngt budgetläge”, som han uttrycker det. Detta sätt att se frågan är ganska avslöjande. Att öka sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten måste ju vara av mycket stor betydelse för att man på sikt skall kunna komma till rätta även med statens budgetproblem, men det vill regeringen inte inse. Därför blir också satsningarna halvhjärtade och föga målmedvetna. Av arbetsmarknadsministerns redogörelse över vad som gjorts för Östergötlands vidkommande får man väl dra slutsatsen att detta är vad han anser möjligt och nödvändigt att göra. Det gör det befogat att upprepa frågan om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att möta den allvarliga arbetslöshetssituationen i Östergötland. Det är nämligen klart att vad som hittills har gjorts — och som arbetsmarknadsministern redovisat — inte har lett till att arbetslösheten minskat. Tvärtom fortsätter den att öka. Då kvarstår behovet av ytterligare åtgärder, men därom har arbetsmarknadsministern inte sagt något. Vad skall hända innan regeringen är beredd att vidta särskilda åtgärder? Ärarbetsmarknadsministerns svar här i dag det enda han har att säga till de arbetslösa i Östergötland efter sitt besök i länet? Är detta allt vad regeringen förmår eller vill göra? Det är i så fall inte märkligt om regeringens passivitet vållar misstro och missnöje bland länets befolkning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för interpellationssvaret som gäller arbetslösheten i Göteborgsregionen och som jag får ta emot på grund av Alexander Chrisopoulos sjukdom. Till det kommersiella skräp som den borgerliga kulturen under tidernas lopp har överöst detta land med hör bl.a. en gammal schlager om Stockholm som Nordens Venedig. Om man nu plockar bort hela denna glättade fasad som vidlåder den typen av ytliga kulturyttringar av det förfallna borgerliga samhället skulle man kunna använda symboliken på ett annat sätt om en annan stad, nämligen om Göteborg, ty det finns i symbolisk mening en likhet mellan detta Göteborg och detta vår tids Venedig. För Göteborg gäller det att staden sjunker. Den sjunker ner i en industriell och social misär. Dess industritradition föröds, och många av dess människor sjunker också under Nr 80 trycket av bekymren och meningslösheten i det ingenmansland som Måndagen den utslagning och arbetslöshet försänker dem i. Det finns i dag både i länet ochi 15 februari 1982 tätorten Göteborgs A-region i januari ca nio sökande för varje kvarstående ledig plats. Det är ingen tillfällighet att Göteborg och min hemstad Malmö liknar varandra i dessa avseenden. De är också besläktade när det gäller mycket av industristrukturen. De är besläktade när det gäller deras tidigare roll som spjutspetsar i den industriella utvecklingen i landet som i viss mån kunnat kompensera de depressiva tendenserna i andra sämre ställda regioner. Men denna deras roll har nu upphört och den har på ett drastiskt sätt under mycket kort tid vänts i sin totala motsats. Man ser detta i dessa städer, man ser det i Malmö och Göteborg, man ser det i människornas ansikten, man ser det på gatorna och i bostadsområdena. Vad gör då regeringen åt detta? Ja, särdeles mycket annat än att bara titta på gör den trots allt inte. Om vi nu utgår ifrån arbetsmarknadsministerns svar på Alexander Chrisopoulos interpellation om arbetslösheten i Göteborg skall vi finna att svarets innehåll är magert, ringa och sammanhangslöst. Arbetsmarknadsministern uppehåller sig vid ett förhållande som han beskriver som att antalet beredskapsarbeten nu skall öka med 50 96 för Göteborgs och Bohus län. Det är nu en taktikers historieskrivning, ty det är klart att om man har börjat med att minska och sedan försöker återställa kan man ju påstå att man har ökat. Jag tycker inte heller att Ingemar Eliasson är ärlig, helt enkelt, när han beskriver situationen allmänt och regeringens politik med anledning därav när det gäller sysselsättningen i Göteborg. Först och främst bör man då veta att av dessa 50 960 försvinner 15 26 på grund av kostnadsökningar förorsakade av inflationen. Vidare bör man veta att Göteborgs kommun under 1983 på grund av andra åtgärder som regeringen vidtar kommer att mista 150 milj.kr. som kunde ha använts för ett sysselsättningspolitiskt kommunalt program t.ex. av den typ och med den inriktning som kommunfullmäktigegruppen från vpk i Göteborg har föreslagit. Av dagens aktuella datalista från länsarbetsnämnderna — som jag har här i handen — kan bl.a. utläsas att man under januari har haft 250 nyplaceringar i beredskapsarbeten i Göteborgs kommun och något över 300 totalt i Göteborgs och Bohus län. Om man gör en grov prognos på basis av detta och tar hänsyn till den begränsade tid som ett beredskapsarbete varar, skulle man kunna säga att de åtgärder som regeringen och Ingemar Eliasson här åberopar är av den dimensionen att 90 26 av de arbetslösa i Göteborgsregionen inte kommer att beröras. Man frågar sig: Var är proportionerna?

Så många människor kommer så att säga att flyta mellan perioder av sysselsättning i beredskapsarbete, allt längre och svåröverkomligare arbetslöshetsperioder, tillfällig utbildning och liknande. De kommer att få den sociala basen för sin tillvaro mer eller mindre uppriven.

Nu talar arbetsmarknadsministern på ett diffust sätt om det enda hoppet att arbetsmarknadspolitiken skall försöka hålla saker och ting något så när uppe, i väntan på att expansiva industribranscher skall ta fart och kunna erbjuda ökad sysselsättning. Vad är nu detta för luftiga utopier? För det första är det ju så att regeringen inte på något sätt tillskapar expansiva industribranscher, t.ex. via en satsning på den statliga industrin. För det andra håller man tillbaka den offentliga sektorn, och det kommer att gälla i hög grad i Göteborg, som drabbas av de kommunala förlusterna jag tidigare nämnde, denna offentliga sektor som ändå utgör en mycket viktig marknad när det gäller efterfrågan på många av den privata industrins produkter. Dessutom förfaller möjligheterna för en expanderande framtida industri att ta i anspråk de mänskliga resurser som nu finns och som inte används. Människorna är ju inte desamma när de har fått gå tre, fyra, fem år eller fler i denna karusell. Det vet vi av tidigare erfarenheter och av erfarenheter från Storbritannien och från kontinenten. Nu finns människorna där. Det är nu de skall in i arbete, eftersom de går förlorade om man dröjer. Nåväl, vad skulle då vara en bättre lösning? På den punkten stöter vi på regeringens och arbetsmarknadsministerns ständigt upprepade påstående, som har förekommit här i debatten i dag, nämligen att man kan inte öka utgifterna för kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, för då ökar budgetunderskottet. Det är ansvarslöst, heter det. Man kan inte heller, säger Ingemar Eliasson, försöka kompensera det genom att ta in mer medel i skatter för att få större resurser för arbetsmarknadspolitiken. Låt oss granska de påståendena nationalekonomiskt. Budgetunderskottet är ju väsentligen en produkt av konjunkturnedgången. Denna är så att säga den underliggande huvudfaktorn. Om man i ett sådant läge möter detta genom att försöka dämpa de offentliga utgifterna och hålla tillbaka dem, kan ju detta bara ytterligare hålla tillbaka efterfrågan och därmed via den allmänna marknaden, via de allmänna ekonomiska mekanismerna, leda till ett ännu större budgetunderskott. Det är er politik som leder till ett sådant ännu större budgetunderskott — vi kan helt riktigt konstatera att budgetunderskottet har växt för varje år. Sedan säger Ingemar Eliasson att om man försöker finansiera ökade satsningar på arbetsmarknadspolitik och näringspolitik med ökade skatter, Nr 80 så skulle det innebära att man bara flyttar efterfrågan — det blir ingen total ökning av efterfrågan. Det måste vara felaktigt. Det är ju väl känt inom konjunkturpolitiken att man den vägen kan öka efterfrågan. Om skatterna drabbar utgifter eller konsumtion som riktar sig till importerade varor och man tar detta via en skatteökning av något slag och för över det till expansiva arbetsskapande åtgärder inom landet, så blir det ändå en ökning av efterfrågan. Detta är ett välkänt fenomen i den klassiska Keynesianska diskussionen. Det måste vara riktigt att göra så. Speciellt intressant är då ifall man beskattar den del av efterfrågan som inte är efterfrågan av produktiv natur utan en rent spekulativ efterfrågan som bara syftar till att öka efterfrågan på placeringar och realkapital för att flytta finanskapital och på det sättet öka profiterna. Om man drog in en del av detta spekulationskapital som är i cirkulation och som pressar upp inflationen, så skulle därför inte på något sätt efterfrågan på industrins produkter och på tillverkningsprodukter i övrigt minska. Men om man använder denna indragna del av de spekulativa inkomsterna till att öka antalet arbeten, genom arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken, skulle det också innebära en totalt sett ökad efterfrågan av de slag som skapar en förbättrad sysselsättning. Det är väl också ett välkänt fenomen, som jag tycker att Ingemar Eliasson skall erkänna i den här diskussionen. Det är dessutom så att man mycket väl kan öka ett budgetunderskott med ytterligare några miljarder, om ökningen i sin helhet läggs på sådant som skapar ökad sysselsättning och därmed också ökade skatteinkomster för stat och kommun. Om denna politik bedrivs med en viss konsekvens och långsiktighet blir följden i nästa omgång en minskning av budgetunderskottet istället för som nu — med er politik — en ökning, som ni inte kan springa ifrån, hur mycket ni än skär ner, därför att era egna nedskärningar slår undan grunden för den politik ni påstår er vilja föra — de resultat ni påstår er vilja uppnå infinner sig helt enkelt aldrig. Man kan inte lägga ner hur mycket som helst på kortsiktiga åtgärder, säger Ingemar Eliasson. Nåväl — inte hur mycket som helst, det må medges. Men man kan lägga ner betydligt mer än vad man gör, och detta kommer att få gynnsamma följder budgetpolitiskt och sysselsättningspolitiskt. Vi hart.ex., som jag nämnt, ett program från vpk-gruppen i kommunfullmäktige i Göteborg som i 13 olika investeringsområden, som man satsar på, skulle kunna skapa bortåt 7 000 arbeten. Några avsnitt av det programmet har blivit litet föråldrade på grund av nedgången inom varvsindustrin — det finns inte längre samma möjligheter som tidigare att rehabilitera den. Men säkert är det ändå fråga om minst 5 000 arbeten. Med den politik ni för gentemot kommunerna-— en politik som berövar Göteborg 150 milj.kr. 1983—- kommer den typen av ambitioner från kommuners sida att slå slint. Och herr Eliassons partivänner i Göteborg har f. ö. inga som helst sådana ambitioner. Det skulle finnas möjligheter att i ett långsiktigt rehabiliteringsprogram för den göteborgska industrin ta in långsiktiga planer för upprustning av det svenska transportnätet, som behöver en sådan upprustning och som aa därigenom skulle bli effektivare. Detta skulle bl.a. också gynna exportindustrin. Man skulle kunna skapa ett underlag för den typ av industri som redan finns i Göteborg — för varven, för delar av metall-, verkstadsoch fordonsindustrin. Jag efterlyser ett sådant program. För ni talar väl ändå med varandra i regeringen. Även om industriministern tillhör ett annat parti, är han väl inte för dagen satt i karantän på grund av sina underliga turer när det gäller Statsföretag. Avslutningsvis vill jag, herr talman, säga följande. Efter att ha tagit del av de konkreta erfarenheterna av arbetslöshetens Göteborg — lika väl som arbetslöshetens Malmö och Västskåne — och efter att ha hört hur regeringen resonerar, kan jag konstatera att regeringen befinner sig på en helt annan våglängd. Det rör sig om olika saker. Vi har dels detta jättelika problem med denna växande industriella reservarmé och denna industriella och sociala misär, dels något litet som regeringen kallar åtgärder för att bekämpa arbetslösheten och som inte står i den ringaste proportion till den sociala sjukdom som håller på att utvecklas. Jag frågar mig: Varför är det så? Jag skall avsluta med en mycket cynisk fråga, som den senaste tiden alltmer har trängt sig på var och en som försöker se problemen i ansiktet någorlunda ärligt. Har herr Gyllenhammars inträde i folkpartiets partistyrelse och de nya signalerna i Milton Friedmans anda när det gäller folkpartiets politiska, ideologiska och programmatiska framträdande något samband med den arbetsmarknadspolitik som här redovisas? Är det helt enkelt så, att denna reservarmé skall vara ett inslag i den lönepolitik som ni för på Pehr Gyllenhammars och andras uppdrag?

Herr talman! Jag börjar med att tacka för svaret på min interpellation. I interpellationsdebatten den 6 november förra året sade arbetsmarknadsministern: ”Vi måste i första hand vidta sådana åtgärder som bidrar till att rätta till de långsiktiga balansproblemen i ekonomin.” Samma sak upprepas i det nu föreliggande svaret. Skillnaden är att arbetsmarknadsministern nu tycks skönja effekterna, som enligt hans uppfattning kommer i slutet av år 1982 och i början av 1983. Om detta är ett riktigt antagande återstår att se. Men det är inte bara vpk som tvivlar på att ökad sysselsättning blir resultatet av den förda ekonomiska politiken. Men oavsett detta ökar arbetslösheten för varje dag som går, och situationen blir alltmer akut. Det behövs också snabbt verkande åtgärder. Om jag håller mig till Smålandslänen, kan jag redovisa att antalet anmälda arbetslösa i januari månad var 12 865 personer. Av dem var uppemot 40 90 ungdomar under 24 år och drygt 50 26 kvinnor. För kvinnorna ligger säkert siffran åtskilligt högre, eftersom de ofta finner det meningslöst att anmäla sig till arbetsförmedlingen, då de är väl medvetna om att det inte finns några jobb. Arbetsmarknadsministern säger att arbetslösheten i två av Smålandslänen ligger på en lägre nivå än riksgenomsnittet — bara Kalmar län har en sämre arbetsmarknad. Börjar inte, arbetsmarknadsministern, argumentet att detär Nr 80 värre på andra håll bli ett ganska utnött argument? Det är ingen tröst för någon arbetslös. Arbetsmarknadsministern tycks glömma bort att det bakom varje arbetslös i statistiken finns en enskild individ med alla de problem —- inte enbart ekonomiska — som arbetslösheten innebär. Om exempelvis utvecklingen av ungdomsarbetslösheten får fortsätta, kan detta leda till en katastrof för hela landet. Och arbetslösheten bland kvinnorna vrider inte bara tiden tillbaka när det gäller kvinnornas likaberättigande på arbetsmarknaden — den sätter hela familjeekonomin ur spel. För även om kvinnornas inkomst är liten på grund av deltidsarbete eller lägre lön, så har den blivit alltmer nödvändig för att familjebudgeten skall gå ihop. Beträffande de övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som det hänvisas till, visar siffror från Småland att antalet personer i arbetsmarknadsutbildning har minskat, medan antalet i beredskapsarbete har ökat något. Den tredje stimulansåtgärden, dvs. statssubventionen med 75 7 av lönekostnaden för de arbetsgivare som anställer ungdomar, har hittills inte stimulerat företag i någon större utsträckning. Från Kronobergs län redovisas att efter kontakt med 918 företag ställdes 24 platser till de arbetslösa ungdomarnas förfogande. I Kalmar län gick erbjudandet ut till 500 företag och ledde till att 37 arbetslösa ungdomar under 18 år fick jobb. Länsarbetsdirektören i Kalmar säger uppgivet: Vi har pengar så att vi kan erbjuda ytterligare ett hundratal jobb, men ställer inte företagen upp står vi där med både pengarna och den arbetslösa ungdomen kvar. I vissa fall hade förfrågan inte ens tagits upp och diskuterats, då personalcheferna inte ansåg att det fanns underlag för en diskussion. Och det är klart att om det föreligger varsel från ett företag så diskuteras inte nyanställningar, även om arbetskraften är gratis. Varselbesked duggar tätt över de anställda i Småland. Totalt varslades i Smålandslänen enbart under december månad ca 2 500 personer. Värst drabbat är Kalmar län, där 2 689 personer — tillsammans med tidigare varsel — berörs av uppsägning, permittering eller förkortad arbetstid. RIFA är det allra senaste exemplet, där man varslar om tredagarsvecka för 550 anställda. Därtill kommer att de få lediga jobb som finns inte kan tillsättas, då det krävs höga kvalifikationer. I Kalmar fanns exempelvis vid årsskiftet 79 lediga jobb, där ingen av de 2 000 som sökte arbete kunde placeras. I Jönköpings län gällde en stor andel av de lediga jobben lärartjänster, som det också krävs särskild utbildning för. Jag förstår inte riktigt vad arbetsmarknadsministern grundar sina förhoppningar på, om han tror att en ny landshövding, som därtill är moderat, bättre än den föregående skulle kunna bevaka sysselsättningsfrågorna i Kalmarregionen. Jag lyssnade visserligen med särskilt intresse till moderaten Anders Högmark i den allmänpolitiska debatten och hans entusiastiska beskrivning av smålänningarna efter ett besök som han gjort tillsammans med arbetsmarknadsutskottet. Han sade så här: ”——-— Gnosjö — en av småföretagsamhetens många pärlor i det ljusa och vackra Småland”. Annars brukar det ju heta det mörka Småland. Han fortsatta: ”För ett utskott som ofta 93 gästar län och kommuner med stora sysselsättningsproblem känns det befriande att få uppleva klimatet i västra Småland, där problemen ofta blir det möjligas konst och alltid utgör en utmaning till att finna en enkel lösning.” Och visst kan detta vara en riktig beskrivning. Smålänningarna är både uppfinningsrika, produktiva, envisa i positiv mening och har inte så stora ekonomiska fordringar. Det ser vi på lönerna, som ligger lägre i Småland än någon annanstans. Men de vill ha jobb. Småland är inte heller isolerat från övriga landet och drabbas som alla andra län av industrins s.k. strukturomvandling. Legotillverkning, som man är mycket beroende av i Småland, flyttas utomlands. Stora såväl utländska som inhemska multinationella företag köper upp de små och medelstora företagen, enbart i syfte att lägga ner för att slippa onödig konkurrens. Namn som Saint Gobain och Swedish Match är väl kända. Munksjö och Oskarshamns varv är andra aktuella företeelser, med flera olika bolagsformer och företag där de anställda är helt utlämnade, då besluten fattas över deras huvuden. Spekulation, utpressning och fiffel av olika slag finns med i bilden. Företagsägarna håller sig oftast skadeslösa — de som drabbas är de anställda. Optimismen i fråga om Munksjö, som arbetsmarknadsministern talade om, är en optimism med reservation. Men så länge som förhandlingar pågår finns det ändå en viss optimism kvar. Vad jag vill säga är att det hittills aldrig har hänt att moderaterna — som kallar alla liknande affärstransaktioner för ”konkurrensfrihet” — har tagit ställning för arbetstagarna, i varje fall inte i vårt land. Så landshövding Krönmark inger inga förhoppningar för de anställda. Men smålänningarna ger sig som sagt inte. De aktiverar sig och letar efter lösningar, när företagen lägger ned. Ett exempel är arbetet med den s.k. Inlandsovalen, som geografiskt täcker sju kommuner och som näringspolitiskt handlar om att rädda jobben och utveckla de industrigrenar som finns inom ovalen. Här finns många förslag att ta vara på. Bättre kommunikationer är ett sådant. Kommunikationerna är livsviktiga för Småland, för utan fungerande kommunikationer har småindustrin ingen framtid. Flera motioner om järnvägarna i Småland har också väckts till årets riksdag, vilket borde leda till ett för smålänningarna positivt beslut. Vpk har på nytt följt upp arbetet med Inlandsovalen i en motion till årets riksdag, där en rad konkreta förslag om sysselsättningsskapande åtgärder framställs. Jag skall inte närmare gå in på dessa konkreta förslag, då arbetsmarknadsministern aviserar en proposition med regeringens samlade småföretagspolitik. Men i Inlandsovalen finns projekt, värda att ta vara på. Till Smålandsproblemen hör också glasbruken, som har diskuterats många gånger. Där finns redan ett riksdagsbeslut från 1979 om oförändrad verksamhet. Även inom glasbruken finns i dag en stor oro för den strukturomvandling som innebär nedläggning och minskning av arbetstillfällen. Genom en övergång till industritillverkat glas utarmas yrkeskunnigheten på detta område. I dag råder den paradoxala situationen att det trots nedläggningar råder brist på yrkeskunnigt folk. Glassliparnas medelålder Nr 80 närmar sig pensionsåldern. Blästrare, målare och etsare håller helt på att försvinna. Måste det inte här ske en vändning tillbaka? Det är ju med det konstnärliga, hantverksmässiga och högförädlade glaset som Sverige är konkurrenskraftigt. Men då måste yrkeskunnigheten bevaras, och det kan bara göras genom att antalet sysselsatta upprätthålls. Hur har den frågan handlagts av regeringen? Kan man vänta sig en lösning av den i den proposition som kommer så småningom? Arbetsmarknadsministern säger vidare att både Kronobergs län och Kalmar län har fått del av den tidigareläggning av byggen som har skett, och det är väl bra. Just på byggsidan finns nämligen stora brister i samhället, vilket i debatten redan har påpekats av flera talare. I en konjunkturnedgång borde tidigareläggning av byggen utnyttjas i sysselsättningsskapande syfte i större omfattning än vad som görs. De stigande arbetslöshetssiffrorna måste tas på allvar, och de åtgärder som arbetsmarknadsministern har redovisat i sitt svar är otillräckliga för att tillfredsställa eller lugna de arbetslösa eller arbetslöshetshotade i Smålandslänen. Min förhoppning är att alla de förslag till åtgärder som framförts i denna långa debatt skall seriöst prövas av arbetsmarknadsdepartementet och regeringen och att regeringen snart kommer tillbaka med förslag till riksdagen, vilka kan leda till konkreta åtgärder för att minska arbetslösheten.

Herr talman! Nils Berndtson behandlar i sin interpellation problemen på Östergötlands arbetsmarknad. Jag har i mitt svar till Nils Berndtson räknat upp en lång rad åtgärder som har vidtagits av regeringen för att skapa sysselsättning i Östergötland, och jag skall inte upprepa dem. Nils Berndtson citerade en del av mitt svar, där jag sade att åtgärderna har vidtagits trots det ansträngda budgetläget, och han menar att detta är en avslöjande formulering. Jag kan hålla med Nils Berndtson om det. Det avslöjar nämligen att regeringen prioriterar kampen mot arbetslösheten, vilket innebär att utgifter för andra angelägna saker får stå tillbaka för att resurser skall finnas för att bekämpa arbetslösheten. Den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken börjar också ge effekt på arbetsmarknaden i Östergötland. De lediga platserna har mer än fördubblats från december till januari. De nyanmälda har nästan fördubblats. Varslen om uppsägningar minskar. 500 platser för ungdomar kommer till. Saab-Scania rekryterar under första halvåret i år 1 500 från hela landet, däribland 250 ungdomar. Det är inte tillräckligt för att råda bot på problemen, men det visar att saker och ting börjar gå i rätt riktning. Nils Berndtson refererar till det besök jag gjorde i Östergötland nyligen. Ett av de bestående intrycken från det besöket är hur angeläget det är att riksdagen kommer fram till ett positivt beslut i flygplansfrågan. Det betyder mycket för arbetsmarknaden i Linköping och på många andra håll, och det ger bieffekter runt om i det svenska näringslivet. 95 Jörn Svensson, som tar upp arbetsmarknaden i Göteborgs och Bohus län, är i vanlig ordning vältalig och nästan poetisk i sin framställning. Jag håller med Jörn Svensson om att Göteborg har genomgått en väldigt svår och lång strukturomvandling, som säkerligen inte uppmärksammats i den utsträckning som hade varit motiverat. Ofta har man utgått ifrån att arbetsmarknaden i storstadsområdena är god. Men sanningen är att Göteborg under ytan haft mycket stora påfrestningar. Jörn Svensson vet mycket väl att det just är omtanken om de enskilda människornas kompetens och yrkesskicklighet som har lett fram till besluten om de mycket omfattande stöden till varvsindustrin. Miljardsatsningarna har varit så många och så omfattande att man i andra delar av landet sett med ovilja på att så stora satsningar gjorts där. Vi kan ha olika meningar om ifall de beslut som fattats i varje stycke varit de rätta, när man nu ser det i backspegeln. Men sanningen är ändå att varven nu börjar finna nya marknader, som man baserar på den kunnighet och den kompetens som byggts upp vid dessa industrier. Sanningen om arbetsmarknaden i Göteborg är också den att bilindustrin har hävdat sig mycket bra i den internationella konkurrensen. Det gäller båda våra två stora bilindustrier att de jämfört med jättarna på världsmarknaden har klarat sig bra och får sägas höra till framtidsindustrierna. Vi kan i tidningarna i dag läsa att Volvo under förra året anställde 700 ungdomar under 20 år, vilka därefter i huvudsak fått varaktig sysselsättning och att man i år anvisar 150 ungdomar yrkesintroduktion med inriktningen att så långt det är möjligt ge dem varaktiga arbeten. Vi har också anledning att uppmärksamma det arbete som kommunen i Göteborg utfört för att hjälpa ungdomarna. Det visar att det krävs en bra organisation på det kommunala planet för att klara sysselsättningsproblemet — ett gott samarbete mellan skola, arbetsförmedling, företag och fackliga organisationer. Jörn Svensson tar också upp en del resonemang av nationalekonomisk karaktär. Jag är inte riktigt säker på att jag förstod Jörn Svenssons utläggning. Han påstår att den klassiska Keynesianska teorin innebar att man kunde skattesubventionera det som i dag importeras för att få en inhemsk produktion. Jag vet inte hur väl det stämmer. Keynes baserade sina tankar på frihandel, och det där liknar någonting annat. Men det är ju så att Sveriges ekonomi i sann Keynesiansk anda expanderar genom att budgeten underbalanseras. Det är svårt att tänka sig en mer expansiv ekonomisk politik därvidlag än det budgetunderskott som vi nu dras med. Om man i stället flyttar över pengar från spekulationsaffärer till produktiva investeringar, så skapar man därmed sysselsättning, säger Jörn Svensson. Jag håller med honom om det. Och jag tycker att vi skall göra allt som går att göra på den kanten. För att klara av det måste vi få ned inflationstakten. Vi måste ha ett lägre ränteläge som gör fler investeringar produktiva. Vi kant.ex. stimulera ägandet av aktier. Pengar flyttas över från improduktiva investeringar, och därmed ställs riskvilligt kapital till näringslivets förfogande. Herr talman! När det gäller Karin Nordlanders synpunkter på den Nr 80 småländska arbetsmarknaden har jag inte så mycket att tillägga. Jag vill bara Måndagen den notera att tillverkningsindustrin i Jönköpings län nu ser en del möjligheter på 15 februari 1982 exportsidan — som refereras i länsarbetsnämndens rapport — tack vare den devalvering som regeringen har genomfört. Det betyder att vi med den redan har räddat en hel del jobb och därmed kan skapa nya. Jag delar Karin Nordlanders mening när det gäller glasindustrin, att det framför allt är det manuella, konstnärsbetonade hantverket som kan ge överlevnadsmöjligheter och att det är en bransch som vi skall slå vakt om. Får jag till slut, herr talman — sedan vi nu har diskuterat i mer än sex timmar — för min del avrunda debatten med att konstatera att här har presenterats många sanningar men också en hel del överdrifter. Vi struntar i de arbetslösa, har någon sagt. Vi bedriver en cynisk politik på uppdrag av namngivna eller anonyma storföretagare, har någon annan sagt. Vi gillar att bedriva en arbetslöshetsskapande politik, sade ytterligare någon. De här påståendena menar jag faller på sin egen orimlighet. Det är av omsorg om de arbetslösa samt för att värna den fulla sysselsättningen som jag har avvisat vpk:s politik i de delar den vilar på en kommunistisk ideologi. Vi har byggt vår välfärd på marknadsekonomi och frihandel. Vi har nått resultat i vårt land. Vi har nått en högre levnadsstandard än man har gjort i kanske något annat land. Vi har hävdat den fulla sysselsättningen. Och vi har i ett läge, svårare än någonsin, klarat att hålla tillbaka arbetslösheten bättre än något annat land. Bara om vi håller fast vid denna fria ekonomiska politik, marknadsekonomi och frihandel och avvisar en kommunistisk planekonomi kan vi ställa i utsikt varaktig och trygg sysselsättning för landets medborgare.

Herr talman! Vad som var avslöjande i arbetsmarknadsministerns sätt att se på frågan om en satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och budgetunderskott var att han och regeringen vägrar att inse det naturliga sambandet, att en ordentlig satsning på att bekämpa arbetslösheten också är ett sätt att komma till rätta med budgetproblemen — det var det jag sade. Arbetsmarknadsministern erinrade om att han räknat upp åtgärder som har vidtagits i Östergötland. Men poängen är att dessa åtgärder har varit och fortfarande är otillräckliga. Det behövs ytterligare insatser för att vi skall kunna bekämpa arbetslösheten. Allt som skenbart kan verka vara ljuspunkter i detta läge är ju inte tecken på verklig förbättring. Det är exempelvis så att ökningen av antalet arbetslösa något har bromsats upp. Det beror på att ännu fler i dag är föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder — men ändå står de utanför den reguljära arbetsmarknaden. Att kvinnornas andel något har minskat beror på att arbetslösheten har ökat bland männen, medan det faktum att ungdomens andel också något har minskat beror på — utöver vissa speciella satsningar — en ökad arbetslöshet i andra åldersgrupper. Så jag tror, Ingemar Eliasson, att studerar man länsarbetsnämndens sifferredovisningar grundligt, måste nog slutsatsen ändå bli den som jag har 9” sagt, nämligen att läget är mycket allvarligt. Att faktiska försämringar i vissa avseenden har inträtt kommer man inte ifrån. Sedan har tydligen arbetsmarknadsministern en förhoppning om att flygplansfrågan skall lösa vissa sysselsättningsproblem. Men, Ingemar Eliasson, kvar står ju det grundläggande problemet med denna alltför starka militära dominans över sysselsättningen i Östergötland, och framför allt i Linköping. Kvar står att det behövs civila alternativ. Men där har icke regeringen medverkat till en satsning som skulle göra att man kom ifrån den situation som i dag råder: att tusentals anställda blir helt beroende av fortsatt miljardrullning till militära ändamål. Jag vidhåller min tidigare framförda uppfattning, att regeringens egen politik har förvärrat arbetslöshetssituationen — det gäller generellt, men det gäller också i hög grad situationen i Östergötland.

Herr talman! Får den liberala arbetsmarknadsministern hålla på litet grand till, så är det inte bara kommunisterna som räknas till den kommunistiska ideologin utan även gamle John Maynard Keynes och Ernst Wigforss. Vi tackar för sällskapet, men vad blir det egentligen kvar åt er? Först ett litet missförstånd.

Det bör det rimligtvis bli. Detta var mitt resonemang. Så till frågan om budgetunderskottet och dess expansiva effekter. Också där förvånar det mig litet grand att arbetsmarknadsministern inte har följt den aktuella diskussionen här i landet och ute i Europa. Man har ju nu upptäckt att det finns något som heter depressiva budgetunderskott. Det är inte alla typer av budgetunderskott som har en expansiv effekt, utan det finns de som har den rakt motsatta effekten. Det är på detta mitt resonemang i en annan punkt i mitt inledande anförande vilar.

Och om man då drar in en del av spekulationsvinsterna — så att säga tar tillbaka en del av det som man tvingas betala till långivarna och använder detta för arbetsskapande åtgärder — skulle denna överflyttning, precis som i det första fallet jag nämnde, betyda en ökning av den totala efterfrågan. Då skulle man kunna förvandla en del av det depressiva budgetunderskottet till ett expansivt budgetunderskott. Men det vill ni naturligtvis inte, för det är en omfördelningspolitik som helt strider mot den liberala filosofin, som rättare sagt har blivit alltmer konservativ, alltmer klassiskt liberal och allt mindre socialliberal. Jag är också förvånad över en annan ideologisk vändning — eftersom arbetsmarknadsministern nu själv så gärna vill diskutera ideologi här — och över att den kommer från det håll som den kommer ifrån. Det var den senaste referensen till rustningsutgifterna. Jag har faktiskt inte som filosofi tidigare sett påståendet att rustningsutgifterna skulle ha en gynnsam effekt annat än hos ekonomer i 1930-talets Tyskland — med undantag naturligtvis för Förenta staterna, där det militärindustriella komplexet över huvud taget uppehåller hela ekonomin, som skulle rasa i en mycket djup depression om inte detta fanns. Det var något oväntat att finna denna samstämmighet när det gäller en liberal minister. Mot den ökade efterfrågan som kommer sig av satsningar på rustningsindustrin svarar nämligen inte någon produktion som möter denna efterfrågan. Det är ju ekonomiskt och funktionellt sett helt improduktiva och meningslösa saker som man då producerar. Följden måste bli en påspädning av inflationen. Resultatet är en minskning av löntagarnas samlade köpkraft. Resultatet är ökade kostnader via denna inflation för den övriga delen av industrin. Detta måste i sista hand leda till en förlust av en sysselsättning som annars skulle ha funnits inom den civila sektorn. Såvitt jag vet är det numera ”allmängods” i analytiskt-ekonomiska kretsar att rustningsutgifter i sista hand aldrig är någonting som ökar välståndet eller sysselsättningen. Så klagar arbetsmarknadsministern slutligen på att han blir anklagad för en cynisk politik, för att vilja främja ett vidmakthållande av en industriell reservarmé av arbetslösa. Låt mig allra sist säga att jag inte tycker att detta, i den mån arbetsmarknadsministern klagar över det, är särskilt rimligt, för han får faktiskt skylla sig själv. Vad är den reella effekten av en arbetsmarknadspolitik som inte står på något sätt i proportion till behovet? Den reella effekten av en växande industriell reservarmé inom det ekonomiska systemet är en belastning för den fackliga rörelsen vid löneförhandlingarna. Den kan ha medverkat till de senaste årens kraftiga reallönesänkningar. Den har hjälpt några av de stora exportindustrierna att plocka de personer som de vill ha och lämna utanför grindarna dem som de inte vill ha. Det är alltså en klasspolitisk åtgärd som missgynnar arbetarklassen, löntagarna, och som gynnar kapitalet, men som därför att den missgynnar majoriteten av landets befolkning också missgynnar nationen.
Herr talman! Jag skall avstå från debatt om tillverkningsindustrin i Småland vid detta tillfälle, för en förlängd debatt drabbar de anställda i det här huset. Men jag vill återupprepa till arbetsmarknadsministern att ta vara på de konkreta förslag som har lagts fram från olika håll i landet och som kan skapa sysselsättning.

Herr talman! Som talesman för vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp vill jag läsa upp följande skrivelse till riksdagen: ”Arbetslösheten är nu den största under efterkrigstiden. Vänsterpartiet kommunisterna har i ett antal interpellationer efterlyst regeringsinitiativ för att bekämpa arbetslösheten i olika län och regioner. Vi tvingas konstatera att regeringen saknar en aktiv arbetsskapande och arbetslöshetsbekämpande politik. Regeringen vägrar att angripa vår tids största problem. Den för tvärtom en politik som medvetet går ut på att upprätthålla en reservarmé av arbetslösa. Detta är socialt oacceptabelt och oansvarigt mot landets ekonomiska framtid. Riksdagen bör därför uttala sitt misstroende mot regeringen. På vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupps vägnar yrkar jag att riksdagen förklarar att statsminister Thorbjörn Fälldin inte har riksdagens förtroende.”

Herr talman! Lars-Erik Lövdén har frågat mig om vilka motiv regeringen har för sitt beslut att kräva fastställelse av generalplan och nybyggnadsförbud för de södra delarna av Malmö kommun, om regeringen noga utrett konsekvenserna innan beslutet togs och om några underhandskontakter tagits med kommunen före beslutet. Olle Aulin har frågat mig vilka sakliga skäl jag anser föreligga för beslutet om nybyggnadsförbud. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen har 1 beslutet utnyttjat den möjlighet som 1972 infördes i byggnadslagen att kräva fastställd generalplan för att tillgodose ett visst riksintresse, i det här fallet att de av statsmakterna beslutade riktlinjerna för hushållningen med jordbruksmark följs. Syftet med beslutet är att skydda åkermarken och skapa klarhet för både jordbrukarna och kommunen om den planerade tätortsutbyggnaden. Framför allt ifrågasätter regeringen de stora reservoch utredningsområden för tätortsändamål som kommunen har förlagt på den bästa åkermarken — i kommunen och landet. Områdena är ungefär dubbelt så stora som den mark kommunen själv räknar med behövs. Syftet med nybyggnadsförbudet är att förhindra sådant byggande inom planområdet som kan försvåra planens genomförande. Kommunen har vid ett flertal tillfällen föregripit fastställelseprövningen av detaljplaner som berört åkermark. Beslutet innebär inget totalstopp för byggande inom det berörda området, vare sig under den tid då generalplanen upprättas eller efter det att planen har fastställts. En viss utbyggnad skall sålunda kunna ske av tätorterna inom planområdet — men gränser skall anges för deras tillväxt. Länsstyrelsen har 105 dessutom möjlighet att ge dispens från nybyggnadsförbudet. Ända sedan 1975 har samråd skett mellan staten och Skånekommunerna inom ramen för den fysiska riksplaneringen bl.a. just när det gäller att tillgodose kravet på att hushålla med jordbruksmarken. Därvid har kritik framförts mot Malmö kommuns planer för utbyggnad på jordbruksmarken. I övrigt informerade länsstyrelsen kommunen om regeringens beslut innan detta fattades.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Friggebo för att hon har svarat på min fråga. Birgit Friggebo har här redovisat de skäl som hon anser föreligga för att man skall lägga byggnadsförbud på ca en tredjedel av Malmö kommuns markområde och därtill kräva en fastställd generalplan. Hon menar att skälen är sakliga. Jag vill påstå att de främst är byråkratiska. Regeringen använder plötsligt en paragraf i byggnadslagen som inte tidigare använts när det gäller markområden av denna omfattning och som i själva verket inte skall behöva utnyttjas. Tydligen skall denna paragraf dessutom utmönstras ur den bygglag som är under arbete. Det beslut som regeringen har fattat kommer att innebära ökad byråkrati, med åtföljande merarbete för kommunen och länsstyrelsen, ovisshet om möjligheterna att få byggnadslov och förseningar i planarbetet. När det talas om kris för byggandet här i landet, då tillgriper regeringen nya regleringar och restriktioner. Här har regeringen med Birgit Friggebo i spetsen slagit till i blindo, utan de förtroendefulla kontakter med de kommunala myndigheterna som borde ha legat till grund för handlandet. Det råder i Malmö total politisk enighet om den generalplan som Birgit Friggebo nu har förkastat. Det är en enighet som har kunnat uppnås sedan moderaterna 1975 tillsammans med centern begärde en omprövning av de förslag till regionplan som då förelåg. Därmed inriktades just planeringsarbetet på ett ökat skydd för jordbruksmarken inom den södra delen av Malmö. Hade Birgit Friggebo lyssnat på kommunens företrädare och Malmös politiker, tror jag inte att detta märkliga beslut hade kommit till stånd — åtminstone hoppas jag det. Men Birgit Friggebo har tydligen inte förtroende för, eller är inte på talefot med, ens den egna representanten nere i Malmö, det folkpartistiska kommunalrådet. Det som har skett är en byråkratisk klåfingrighet utan like. Vart tog folkpartiets vackra tal om minskad byråkrati vägen? Och vad blev det av alla stora ord om decentraliserat beslutsfattande, om att vi måste ge kommunerna ökade möjligheter att själva bestämma? Nej, det är nog så, att sedan den moderate planministern Georg Danell lämnade regeringen upphörde liberaliseringen och även förmågan och viljan att lyssna på kommunerna och deras företrädare. Birgit Friggebo talar vackra ord om den goda jorden, och det skall man göra. Det finns anledning till det. Men i den generalplan som Malmö har Nr 81 antagit och som Birgit Friggebo har underkänt, har jordbrukets intressen Tisdagen den verkligen inte trätts för när eller trampats på tårna. Kanske har Birgit 16 februari 1982 Friggebo trampats på tårna?
Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Det är ett uppseendeväckande och anmärkningsvärt beslut som regeringen har fattat när den har krävt fastställelse av generalplan och därmed också nybyggnadsförbud för samma yta under tre år framöver. Beslutet grundar sig på en paragraf i byggnadslagen som aldrig tidigare har använts, då den har ansetts innebära alltför stort ingripande i den kommunala självbestämmanderätten. I en sådan situation borde man åtminstone kunna kräva att regeringen grundar sitt beslut på utomordentligt starka sakskäl. Några sådana sakskäl finns inte, vilket förmodligen också bostadsministern i efterhand har begripit. Bostadsministern anför två skäl i sitt svar. För det första säger hon att Malmö kommuns anspråk på mark innebär att mycket stora arealer högvärdig jordbruksmark skulle behövas för tätortsändamål. Regeringen och bostadsministern har därvid utgått från att de arealer som i generalplanen har markerats som utredningsoch reservområden skall tas i anspråk för bebyggelse. Detta är, vågar jag hävda, en avsiktlig snedvridning av kommunens utbyggnadsambitioner. Det har aldrig varit kommunens avsikt att bebygga samtliga ytor som har markerats som utredningsoch reservområden. Om bostadsministern hade bemödat sig att läsa generalplanen — och inte enbart studerat kartan — samt i övrigt satt sig in i kommunens planeringsarbete, hade hon inte kunnat dra den slutsats hon nu har dragit. I sitt svar säger bostadsministern att syftet med nybyggnadsförbudet är att förhindra sådant byggande inom planområdet som kan försvåra planens genomförande. Då frågar jag: Vem kan bäst genomföra planen? Är det kommunen, som har utarbetat densamma, eller är det genom dekret uppifrån som planen skall genomföras? Det andra skälet som regeringen anför är att kommunen flera gånger skulle ha överträtt bestämmelserna vid schaktning. Även här har regeringen fel. Vid två tillfällen har det varit aktuellt att schakta inom de berörda områdena. I det ena fallet hade kommunen fullt laglig rätt att bevilja schaktningslov. I det andra fallet var det fråga om ett visst missförstånd, eftersom en lag hade trätt i kraft tre dagar innan schaktningen verkställdes. Regeringens beslut får utomordentligt allvarliga konsekvenser. Det gäller sysselsättningen, byggnadsverksamheten, servicen och den totala kommunala ekonomin. Regeringen har så att säga lagt en död hand över ett område som, även om man slår vakt om jordbruksintressena, innehåller betydande utbyggnadskapacitet — kanske den enda — för kommunen.

Herr talman! Det är riktigt att det här är ett ovanligt beslut. Men det är situationen i Malmö som har motiverat det. Till grund för den fysiska riksplaneringen ligger ju också förutsättningen att man i vissa fall skall stärka bevarandeintressena. Bakgrunden för beslutet är framför allt det markhushållningsprogram som Malmö kommun via länsstyrelsen har skickat in till regeringen, där det visas intressezoner och utredningsområden som är dubbelt så stora som kommunen själv säger sig vara i behov av. Kopplat till den situationen är naturligtvis också hur dessa frågor har hanterats i kommunen. Man har lämnat dispenser, man har schaktat utan tillstånd, och i samband med de planer som man nu håller på att förverkliga i Oxie visar det sig att man även där — nu igen — har lämnat sig själv dispenser, innan länsstyrelsens fastställelseprövning har kommit till stånd. Man kan visserligen säga att kommunen har rätt att ge dispenser, eftersom den har fått länsstyrelsens uppdrag att göra det. Men det är litet uppseendeväckande att prövningsmöjligheten, när statsmakterna skall pröva planerna, är undanröjd — jordbruksmarken finns inte längre på plats. Därmed blir ju prövningen en skenmanöver. Det sades här att beslutet skulle ligga som en död hand över området. Men det faktum att nybyggnadsförbud har utfärdats medför inte detta. Att lägga nybyggnadsförbudet har inte heller varit det primära syftet, utan det har varit att få en fastställd generalplan. Om det skall vara någon mening med beslutet, bör man ju lägga ett nybyggnadsförbud under tiden, så att man inte undanröjer möjligheterna att få en ordentligt fastställd plan. Beslutet kommer inte att innebära något totalstopp, eftersom man får bygga inom fastställda stadsplaner och eftersom länsstyrelsen kan ge dispens.

Herr talman! Det är just detta som jag menar är byråkrati. Nu skall man ta i bruk ett omständligt dispensförfarande i stället för att klara ut detta med en gång genom ett besök i Malmö och ett förtroendefullt samtal med kommunalpolitikerna där. Statsrådet säger att man här har stora intresseoch utredningszoner. Bedömer statsrådet det verkligen så, att dessa skulle vara hotade av bebyggelse just nu? Det är helt orealistiskt att tro det. Frågorna kring de här utredningsoch intresseområdena kan ju lösas om man pratas vid, och man behöver alltså inte lägga byggnadsförbud på en tredjedel av stadens mark. Vad säger då planverket om Malmös antagna generalplan? Låt mig citera ur det yttrande av den 17 december 1981 som rör den aktuella utvidgningen av stadsplanen. Planverket säger: ”Planen innebär ——-— att utbyggnaden i söder på sikt begränsas och att fortsatt tillväxt inriktas mot öster, vilket synes lämpligt med hänsyn till bl.a. hushållningen med jordbruksmark. Något alternativ för Malmös utbyggnad som inte berör brukningsvärd jordbruksmark finns inte.” Får jag i det här sammanhanget fråga: Vad har planverket sagt om de Nr 81 åtgärder i form av byggnadsförbud och begäran om fastställd generalplan som regeringen har vidtagit? Har Birgit Friggebo hört planverket, när hon nu inte vill tala med kommunen? Planverket berör också frågan om eventuella planer på utfyllnader i Lommabukten som ersättning för jordbruksmark och säger: ”Planverket finner det angeläget att en utredning härom kommer till stånd. Utredningen är omfattande och genomförandet kommunalekonomiskt belastande. Då syftet är att bevara jordbruksmark, som är ett riksintresse, bör enligt planverkets mening regeringen ta upp förhandlingar med kommunen i denna fråga.” Jag vill fråga: Vad har regeringen gjort i det fallet? Här talades om förhandlingar. Tycker fru Friggebo att maktspråk är en bra utgångspunkt för förhandlingar?

Herr talman! Nu säger bostadsministern att det alltid finns möjligheter till dispens. Det är väl bra så långt, men det finns inga garantier för att ansökningarna beviljas. Osäkerheten härvidlag är ett allvarligt hot mot sysselsättningen, ekonomin, servicen och planeringen i Malmö. Det är ändå fråga om en tredjedel av kommunens samlade yta, och det gäller ett område som egentligen är det enda utbyggnadsområde som finns i Malmö och som man nu, vill jag hävda, lagt en död hand på. Detta är en uppfattning som inte bara samtliga partier i kommunen har. Även byggare, företagarföreningen, Hem och Skola-föreningen i Oxie har denna uppfattning. Birgit Friggebo berörde planeringen i Oxie och det byggande som är på gång där ute. Det sker ett bostadsbyggande som sedan länge är planerat för att ge tillräckligt underlag för service i Oxieområdet. Man planerar också ett skolbygge i Oxie för att man framöver skall slippa bussning. Är det dessa planer som bostadsministern vill stoppa när det gäller utvecklingen av bostadsområdet i Oxie? Låt mig sedan ta upp en fråga som jag inte hann med i mitt tidigare inlägg. Regeringen har fattat ett beslut av långtgående och ingripande karaktär utan att ha haft några som helst underhandskontakter med kommunen. Man har inte ens bemödat sig om att ta reda på planeringsläget i kommunen och långt mindre besökt kommunen för att sätta sig in i frågan före beslutsfattandet. Detta är ett ytterst anmärkningsvärt handlande. Det strider också mot intentionerna i förslaget till ny bygglag om samråd före beslut. Så handlägger man inte allvarliga frågor. Hade bostadsministern skött frågan på ett seriöst sätt, hade vi inte fått de konsekvenser som nu har uppstått.
Herr talman! Samråd har skett sedan 1975 inom ramen för den fysiska riksplaneringen. Detta är inte någon ny fråga vare sig för regeringen eller för Malmö kommun. Nu säger Olle Aulin att dessa intresseområden inte skall tas i anspråk. Men varför lägger man då ut dem i markhushållningsprogrammet och i generalplanen? Då kan man i så fall lika gärna ta bort dem. Denna argumentation stämmer inte riktigt. Någon död hand är det inte fråga om, eftersom man kan bygga på fastställda stadsplaner. Man kan få dispens. Då svaras det att det inte finns några garantier. Men man har aldrig några garantier ens för att få stadsplaner fastställda. Det är alltså inte någon som helst skillnad. Kommunalråden i Malmö har varit uppretade. Jag kan delvis förstå det; det är en naturlig reaktion. Men de är trots allt ganska isolerade. Jag har fått en mängd påringningar, brev, blommor och telegram från människor runt hela landet, som sagt att det här var det bästa beslut som de sett på många herrans år.

Herr talman! Det måste väl rimligen vara så att om man lägger byggnadsförbud på en så stor del av Malmö kommun, så är det därför att man tror att det finns en betydande risk för att det skall byggas på den marken på intresseoch utredningsområdena. En sådan risk finns verkligen inte. Detta hade kunnat hanteras på ett helt annat sätt. Jag menar att markhushållningsplan och en generalplan skall vara en inventering som kartlägger problemen och intressekonflikterna. Men att kräva fastställelse av en sådan inventering och kartläggning innebär bara ökad byråkrati. Det är först i det fortsatta detaljarbetet som man har att avgöra vilka intressen som har företräde. Det är en ren bestraffningsfilosofi när Birgit Friggebo talar om att man här har brutit mot bestämmelserna och att vi därför måste gå till väga på detta sätt. Därför måste hon ta till så hårda ord som — för att citera Birgit Friggebo själv — att det ”skall vara djävligt krångligt att förstöra miljön”. Låt mig citera Birgit Friggebo i ett sammanhang där det inte förekommer några kraftord. Det gäller regeringens skrivelse till riksdagen. Jag kanske får återkomma till detta, eftersom min taletid nu är slut, och bara ställa frågan: Tycker inte Birgit Friggebo att hon borde ha tagit personlig kontakt med kommunens företrädare?
Herr talman! Bostadsministern måste ändå medge att beslutet skapar en betydande osäkerhet beträffande planeringssituationen i Malmö kommun. Det är väl också syftet med beslutet — att lägga en hand på detta område i Malmö kommun och förhindra byggande i området innan generalplanen fastställts. Annars kan det inte vara någon avsikt med att fatta ett sådant beslut över huvud taget. Birgit Friggebo säger att det är isolerade reaktioner från några kommu Nr 81 nalpolitiker som hon har mött. Men det är inte fråga om några isolerade Tisdagen den reaktioner. Det är reaktioner från Hem och Skola-föreningen, byggare och 16 februari 1982 företagarföreningar. Det är dessa reaktioner som Birgit Friggebo har mött. Om regeringens Beträffande konsekvenserna av beslutet: Det är inte bara i Oxie som man — handläggning av får allvarliga konsekvenser. Man får konsekvenser när det gäller det planärende röranplanerade gasprojektet, där gasledningarna skall gå just genom de områden de Malmö komsom man nu har beslutat om byggnadsförbud för. Man får konsekvenser i Bunkeflo, där det är planerat ett visst byggande för att ge underlag för service. Och man får konsekvenser i Klagshamn beträffande rekreationsområdet där.
Herr talman! Syftet är inte att skapa oklarhet utan tvärtom att skapa klarhet om vad kommunen har för möjligheter i framtiden att klara sin tätortsutbyggnad. Det är inte meningen att man skall stanna vid de exakta gränser som finns i dag. Det gäller klarhet för kommunen om vilket planeringsunderlag som finns på längre sikt och att man inte skall behöva pröva det i samband med varje detaljplan. Och det gäller klarhet för jordbrukarna om de skall våga investera i sin mark eller inte. Reaktioner i Oxie från Hem och Skola-föreningen och byggföretag — självfallet blir det reaktioner när man går ut och säger att i morgon måste byggnadsarbetena läggas ned. Men så är det ju inte. Dessa reaktioner har kommit på helt felaktig information — man har läst tidningar. Jag tycker att Lars-Erik Lövdén borde ha läst på litet grand, innan han tar upp en diskussion här i kammaren om de bitar som är helt utklarade nu. Gasledningar har ingenting med bygglagstiftningen att göra. De prövas över huvud taget inte via bygglagstiftningen utan följer annan lagstiftning. De har alltså inte med den här frågan att göra.
Herr talman! För att skapa klarhet vill Birgit Friggebo tydligen först ha en lång tid av oklarhet. Jag vill fortsätta med det citat av Birgit Friggebo som jag inte hann med i mitt förra inlägg. I regeringens skrivelse 1981/82:29 sägs i ett beslut angående markhushållningen i Skåne: ”Enligt vad som föreslås i promemorian behövs det inte någon ny samlad redovisning från kommunerna av ett markhushållningsprogram för Skåne. Det fortsatta arbetet med markhushållningen bör i huvudsak kunna inordnas i kommunernas löpande planering och bedrivas i de former och med det samrådsförfarande som normalt tillämpas enligt byggnadslagstiftningen.” Beslutet är daterat den 17 september 1981. Tycker Birgit Friggebo att det som nu skett rimmar väl med vad som sägs om normalt samrådsförfaran 1 de? Jag har inte fått svar. Tycker inte Birgit Friggebo att det hade varit bra med personlig kontakt och diskussion av de här frågorna, innan man klämde till med detta beslut? Här var det inte tal om samråd längre utan om maktspråk.
Herr talman! Jag nämnde några punkter där det skapas osäkerhet i Malmö kommun. Det gällde Oxie och gasprojektet. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen av sådana punkter där man menar att det finns osäkerhet, och jag är övertygad om att Birgit Friggebo skulle fortsätta att backa och säga att det alltid finns möjligheter till dispens. Men folk i Malmö— byggare och andra —litar inte på de möjligheterna. Och det är naturligtvis fullständigt klart att de inte kan göra det heller. Då skulle det inte finnas något syfte med beslutet om nybyggnadsförbud för de här områdena i kommunen. Sedan, Birgit Friggebo: Den klarhet som bostadsministern efterlyser hade hon kunnat få, om hon hade åkt ner till Malmö tillsammans med sina medhjälpare och satt sig in i den kommunala markplaneringen, innan hon fattat så långtgående beslut som hon nu har gjort.
Herr talman! Vi har ganska många tusen ärenden att hantera i departementet varje år. Och i den fråga som det nu gäller har vi osedvanligt stor kännedom om bakgrunden. Därför är det inte nödvändigt att åka ner till Malmö för att skapa sig en bild av de faktiska förhållandena. Faktum kvarstår att man har dubbelt så stora reservområden än vad man faktiskt behöver. Man litar inte på prövning, dispensgivning och annat sådant, påstår Lars-Erik Lövdén. Prövningen skall ju ske enligt de regler som finns fastlagda i byggnadslagstiftningen. Det är klart att man aldrig har någon hundraprocentig garanti ens för att få stadsplaner eller byggnadsplaner fastställda av länsstyrelsen. Dispenserna kommer att prövas precis på samma sätt, med en lämplighetsavvägning mellan behovet av och önskemålet att fortsätta utbyggnad och behovet av att spara jordbruksmark.
Herr talman! Tusen ärenden var det — och samtidigt erkänner Birgit Friggebo att detta är ett enastående beslut. Krävs det inte att man inför ett sådant här enastående beslut tar kontakt med vederbörande instanser? Vad sade planverket inför det här beslutet, Birgit Friggebo? Har planverkets styrelse haft ärendet uppe för att ge råd till regeringen i frågan? Birgit Friggebo har talat om att bygga igen hålen i Malmö — Malmö är en bombad stad. Ja, visst är den bombad av det här beslutet — det åstadkommer säkert mycket skada, menar jag. Birgit Friggebo som bostadsminister vet mycket väl vilka svårigheter det är att bygga på enstaka tomter i en stad med höga kostnader för marken, höga räntekostnader för byggandet; man kan inte bygga industrier där, man kan inte bygga villor där. Man måste ha en ordentligt klar bild av förutsättningarna för planeringen. Jag tycker att vad Nr 81 planverket tidigare har sagt i sitt yttrande till regeringen stämmer ganska bra Tisdagen den med verkligheten där nere. Varför tog inte Birgit Friggebo kontakt med 16 februari 1982 Malmö kommun och med planverket?
Herr talman! När det gäller dispenserna blir jag mer och mer förvånad över — planärende röranbostadsministerns yttrande. Hon utlovar dispenser för det ena och det andra de Malmö komprojektet. Totalt omfattar väl nu dispensmöjligheterna samtliga de projekt som kommunen har haft i sin planering. Därmed kan man fråga sig: Vad var syftet med beslutet att utfärda ett nybyggnadsförbud, om man skall ge dispens på alla områden? Det är en konstig hantering. Det var ett uppseendeväckande beslut, som var förstasidesstoff i de flesta tidningar. Jag anser att det var ett så uppseendeväckande och anmärkningsvärt beslut att regeringen borde ha haft underhandskontakter med kommunerna. Det borde man åtminstone kunna kräva av en folkpartistisk bostadsminister, som står för närdemokrati.
Herr talman! Jag utlovar inga dispenser. Jag bara redovisar den formella möjligheten att få dispenser prövade i länsstyrelsen. Därvid skall den vanliga lämplighetsprövningen ske mellan behovet av att bygga ut och att tai anspråk jordbruksmark. Jag gör ingen prövning i sak av vilka dispenser som sedan skall ges. När det gäller bombhålen i Malmö kommun så har jag träffat många människor som ställt frågan: Varför avviker Malmö så mycket från andra kommuner i landet och varför sker det ingenting? Det kan ibland vara vissa svårigheter att bygga på enstaka tomter, men det är faktiskt så att det i hög grad är kommunen själv som äger och disponerar dessa markutrymmen. Det har varit en kommunalpolitisk stridsfråga nere i Malmö kommun, varför man inte använder denna mark mer. När blev planverket något slags rådgivare till det moderata samlingspartiet?
Herr talman! Det brukar vara så att man i regeringsställning tar råd av fackmyndigheter. Man gör ju det i andra avseenden, och man inhämtar yttranden t.ex. över de byggnadsplaner som skulle fastställas. När man nu skall gå till ett enastående beslut, är det då inte viktigt att ta råd av fackmyndigheter och dessutom höra Malmö kommun? Jag har ännu inte fått svar på frågan, varför inte Birgit Friggebo åker ner och talar med företrädare för kommunen innan ett sådant här beslut fattas. När det talas om att bygga på bombad mark, så vet Birgit Friggebo mycket väl att det har skett en utflyttning från Malmö som gör att det inte är så eftertraktat att bygga mycket dyra hus med höga hyror. Det känner Birgit Friggebo till. Sedan vet Birgit Friggebo också att de borgerliga politikerna i 8 Riksdagens protokoll 1981/82:80-84 Malmö — alltså oppositionspolitikerna — klart har redovisat att man skall försöka ta den marken i anspråk i första hand innan man bygger på jordbruksmark.
Herr talman! Ingen kontakt med kommunen. Inget råd av fackmyndigheten. Bostadsminister Friggebo är ”sig själv nock”, som vi säger i Skåne. Det är dyrt att bygga i innerstaden, bostadsministern. Det kan kanske bostadsministern rätta till genom att sänka kostnaderna i nyproduktionen och bevilja frikostiga lån för markförvärv. Jag tycker inte att det är lönt att fortsätta den här diskussionen. Jag har fått svar på mina frågor. Det finns inga sakliga motiv för regeringens beslut. Man har inte utrett konsekvenserna, och man hade inte tagit kontakt med kommunen, innan beslutet fattades.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om det är förenligt med svensk rättstradition att verkställa utvisningar av assyrier/syrianer till militärdiktaturens Turkiet. Regeringen har i flera sammanhang givit uttryck för sin inställning till militärdiktaturen i Turkiet. Jag behöver inte upprepa det här. Vad gäller assyrierna syrianer som grupp få stanna i Sverige. Såväl assyrier/syrianer som andra turkiska medborgare får däremot av individuella politiska skäl stanna i Sverige i större utsträckning nu än före militärkuppen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Andersson för svaret. Jag vill direkt säga att jag inte är helt nöjd med det. Det som fick mig att ställa frågan var utvisningen till Turkiet av en mor och hennes två flickor, 16 och 8 år gamla. För det första reagerade jag när de togs i förvar på fångvårdsanstalten Hall, trots att Karin Andersson i oktober lovat att barn inte skulle tas i förvar i häkte eller i fångvårdsanstalt. Men den saken klarades ju ut genom ett regeringsbeslut en eller ett par dagar efter, alltså den 14 januari. För det andra reagerade jag mot att två skolflickor skulle utvisas till ett land som due aldrig bott i, aldrig sett. Den äldsta flickan talar nästan perfekt svenska och den yngsta nästan enbart svenska.

Nu säger Karin Andersson att det inte framkommit någonting som tyder på att den allmänna situationen för assyrier/syrianer som religiös minoritet har försämrats efter militärkuppen. Nej, det är ju i stället så att deras situation är och länge har varit så dålig som den över huvud taget kan vara. Man har ju uppenbara problem i Turkiet inom dessa grupper. Nog finns det väl hos regeringen några rapporter som visar att assyrier/syrianer far illa i Turkiet. Jag skulle gärna vilja att Karin Andersson kommenterade detta litet grand. Sedan finns det, tycker jag mig märka, en positiv öppning i den sista meningen i svaret. Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande av Karin Andersson. Det står i svaret att man låter assyrier/syrianer och andra turkiska medborgare stanna i Sverige av individuella politiska skäl i större utsträckning nu än före militärkuppen.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg var inte nöjd med mitt svar, och man kan naturligtvis ha olika utgångspunkter när man diskuterar en fråga. Får jag till att börja med säga något om den allmänna situationen för assyrier/syrianer i Turkiet i ett längre perspektiv. Denna religiösa minoritetsgrupp har — det är vi säkert överens om — levat under ganska pressande förhållanden. Regeringen har också i olika omgångar bedömt dem som vad vi med ett något missvisande ord kallar B-flyktingar i Sverige, och många har fått stanna i Sverige. Det frågan gällde här, och det jag har ansett att jag skulle svara på, är om deras situation blivit värre efter militärkuppen. Vi har, med utgångspunkt i samstämmiga uppgifter också från företrädare för gruppen, bedömt att så inte har skett. Man bedömer dem alltså där som företrädare för en religiös minoritet på samma sätt som tidigare. Det var det jag ville ha fram i svaret, men det kanske inte klart framgår. Om de däremot, utöver att de tillhör den syrisk-ortodoxa kyrkan, har varit politiskt eller — kanske ännu värre — fackligt aktiva bedöms de på ett annat sätt nu än före militärkuppen. Just för personer som har en sådan bakgrund har situationen i Turkiet hårdnat väsentligt.

Herr talman! Jag menar alltså att det är ganska orimligt att vi kritiserar militärdiktaturen i Turkiet för ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna och ändå handlar som vi gör. Vi vet att fackliga ledare och politiskt oppositionella är hårdast drabbade, men vi vet inte i detalj hur man hanterar människorna i Turkiet och vilka som drabbas nästa gång. Det är därför jag menar att det inte kan vara förenligt med svensk rättstradition att på en och samma gång fortsätta att kritisera militärdiktatureni Turkiet och ge den fler människor att eventuellt begå övergrepp emot. Det är det sättet att resonera och handla som jag tycker att det är väsentligt att vi får en ändring på.
Herr talman! Det låter naturligtvis mycket bestickande att man inte till ett land som är föremål för kritik för brott mot de mänskliga rättigheterna borde skicka någon människa som inte själv väljer att åka dit. Jag förstår att det är den vinklingen Karl-Erik Svartberg vill ge frågan. De brott mot de mänskliga rättigheterna som begås i Turkiet begås ändå mot personer som varit aktiva politiskt eller fackligt. Såvitt vi hittills kunnat förstå — och vi har en ganska klar bild av situationen i Turkiet, eftersom den ständigt är aktuell i våra ärenden — drabbar dessa brott inte den grupp vi här talar om och inte heller särskilt mycket människor som inte alls är aktiva.

Herr talman! De brott mot de mänskliga rättigheterna som sker i Turkiet har hittills inte drabbat assyrier/syrianer, sade Karin Andersson. Det är just därför jag ställt frågan. Vi vet ju inte vilken nästa grupp blir som militärdiktaturen i Turkiet tar itu med! Det är därför jag menar att vi inte bör utsätta människor för risker genom att utvisa dem till Turkiet. Karin Andersson medgav sedan att de religiösa minoriteter som assyrier/ syrianer utgör i Turkiet lever under ganska pressande förhållanden, som Karin Andersson uttryckte det. Det bör, tycker jag, vara skäl nog för att för tillfället avbryta utvisningarna till Turkiet. När det blir normala förhållanden i Turkiet får vi diskutera saken igen.
Herr talman! Det finns ingenting som tyder på — och som jag sade har vi när det gäller Turkiet uppgifter från många olika håll — att just gruppen assyrier/syrianer skulle vara i riskzonen för tänkbara framtida åtgärder. På det här området kan man inte alltid förutse vad som kommer att hända i framtiden. Ofta händer saker och ting mycket snabbt, och de kan hända i de mest oväntade länder. Man får därför utgå från den situation som är överblickbar, och det har vi också försökt göra då vi tagit ställning när det gäller Turkiet och assyrierna/syrianerna.
Herr talman! Jag skulle till sist vilja säga att jag ändå önskar att regeringen omprövar sitt ställningstagande när det gäller dessa flyktingar och försöker att se saken litet mer i enlighet med vår allmänna syn på Turkiet.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om jag överväger några åtgärder för att höja standarden på riksväg 83 mellan Ljusdal och Ånge. För utbyggnaden av vägnätet finns en särskild planeringsordning, som bygger på ett decentraliserat beslutsfattande. I nu gällande flerårsplaner för perioden 1979-1988 finns vissa smärre arbeten på vägen i Västernorrlands län upptagna. Arbetet med att revidera flerårsplanerna har börjat. Nya planer skall upprättas för åren 1984-1993. Det är således möjligt att i det sammanhanget ta med en ombyggnad av vägen i planerna. I år planerar vägverket att — utöver normalt vägunderhåll — göra vissa förstärkningsarbeten på ca 10 km av vägen söder om Hennan. Vidare planerar verket att utföra gångbanearbeten i Ånge. I beredskapsprogrammet finns dessutom ett par vägombyggnader som kan genomföras om verket får beredskapspengar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det kan inte råda något som helst tvivel om att delen Ramsjö-Östavall av riksväg 83 mellan Ljusdal och Ånge har en så otillfredsställande standard att en ombyggnad eller nybyggnad är nödvändig. Även i en tid då stor återhållsamhet måste iakttas med statliga utgifter bör en sådan upprustning anses mycket motiverad. En upprustning skulle nämligen bl.a. öka framkomligheten, öka utvecklingsmöjligheterna för berörda bygder, minska olycksfrekvensen och även minska slitaget på fordonen. Riksväg 83 är den viktigaste vägförbindelsen mellan västra Medelpad och västra Hälsingland och har därigenom stor regionalpolitisk betydelse för delar av Västernorrlands och Gävleborgs län, som har speciellt stora problem. Vägen är naturligtvis väsentlig för människorna i berörda områden men även som genomfartsled, inte minst för den nord-sydliga turistströmmen. Den går genom skogrika trakter, och för skogsnäringen är det nödvändigt att vägen har tillräcklig bärighet och kan utnyttjas till fullo hela året. Det bör påpekas att det finns planer utarbetade på att starta brytning av att höja standarden på riksväg guldhaltig malm i närheten av området, nämligen vid Enåsen. Såväl för godstransporter som för människors möjligheter att ta arbeten som kan erbjudas fordras en vägstandard som någorlunda fyller vår tids krav. Många trafikolyckor, några med dödlig utgång, har inträffat efter den aktuella vägsträckan. Varje gång har nästan desperata krav på åtgärder ställts men hittills utan resultat. Allteftersom belastningen har ökat, bl.a. på grund av skogstransporter, och andra vägar av motsvarande eller lägre klass har rustats upp har kritiken accenturerats och kraven på åtgärder ökat. Ombyggnader har diskuterats vid olika tillfällen men inte blivit utförda. De förstärkningsarbeten på ca 10 km av vägen söder om Hennan som nämns i svaret är självklart välkomna men inte tillräckliga. Hela vägen måste få en tillfredsställande standard. Den senaste tidens överväganden om att klassificera denna riksväg som länsväg har medfört att människorna i bygden nu befarar att de nödvändiga förbättringarna av vägen skjuts ännu längre in i framtiden.

Herr talman! Jag har naturligtvis förståelse för de synpunkter som Martin Olsson framför. Jag vet lika bra som någon annan vad ett väl utbyggt vägnät betyder i olika hänseenden. Men jag vill återigen hänvisa till att det finns en hanteringsordning för sådana här frågor. Det är i stort sett länsmyndigheterna som bestämmer i vilken turordning de olika vägprojekten skall utföras. Som jag nämnde i svaret är det möjligt att i flerårsplanerna pröva om man skall ta med den vägsträcka som Martin Olsson har nämnt. Jag tror att aktualiserandet av frågan här i riksdagen kan spela en viss roll i det sammanhanget. Frågan om vid vilken tidpunkt en väg kommer med i planeringen är inte direkt avhängig av om vägen är riksväg eller länsväg. Det avgörande är naturligtvis vägens beskaffenhet, dess betydelse för dem som trafikerar den och antalet trafikanter. Det är en serie sådana omständigheter som spelar in.
Herr talman! Jag hoppas att jag får tolka kommunikationsministerns svar så att förutsättningarna för att få en ombyggnad av den här vägen ändå är något större än vad man tidigare har trott. Om en riksväg nedklassificeras till länsväg riskerar man att turistströmmarna söker sig till andra vägar, till dem som alltjämt är riksvägar. Därigenom får man lägre trafikintensitet, och rent statistiskt minskar då förutsättningarna för vägen att hävda sig i prioriteringsordningen. I Västernorrlands län är vägstandarden lägre än i länen i genomsnitt i vårt land vad gäller både bärighet och antalet belagda vägar. Därför behövs större anslag till det länet. Jag tog upp den här frågan i riksdagen 1979, och trafikutskottet och riksdagen gjorde då ett relativt positivt uttalande. Man utgick från att väganslagen skulle fördelas så att länen efter hand fick likartad standard.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som kommer att vidtas för att förbättra situationen för tågresenärerna mellan Uppsala och Stockholm. Inledningsvis vill jag understryka att Uppsalapendeln bara är en del av SJ:s totala trafik. SJ måste inom ramen för sin kommersiella verksamhet göra de prioriteringar och dispositioner av lok och vagnar som är nödvändiga för att klara det samlade trafikutbudet. Enligt min mening är den trafik som SJ tillhandahåller till och från Uppsala under normala förhållanden av god standard. De problem som Jörgen Ullenhag tar upp är dess värre inte speciella för Uppsalatrafiken. Både SJ:s fjärrtrafik och lokaltrafiken i övriga delar av landet har utsatts för stora störningar som en följd av det ovanligt svåra vintervädret och på grund av att vagnparken under tidigare år inte förnyats i tillräckligt snabb takt. En rad åtgärder sätts nu in successivt för att komma till rätta med problemen. Regeringen har så sent som i början av denna månad gett SJ 110 milj.kr. för att vinterberedskapen skall kunna förbättras. Jag har nyligen här i riksdagen redogjort för hur dessa pengar kommer att användas. SJ har dessutom möjlighet att göra omprioriteringar inom sin ordinarie investeringsbudget för att få fram mer pengar till vinterberedskapen. Alla de här åtgärderna räknar jag med skall få betydelse för SJ:s trafik och då även för Uppsalatrafiken. Regeringens uppgift är, vilket jag vill betona, att ge SJ allmänna förutsättningar att utvecklas till ett modernt, rationellt och serviceinriktat affärsföretag, men inte till att lägga sig i trafikuppläggningen på enskilda linjer. När det gäller den långsiktiga inriktningen av just Uppsalapendeln är det, precis som på andra linjer, SJ:s marknadsmässiga bedömningar som är avgörande. Speciella krav på den lokala och regionala tågtrafiken kan regleras genom avtal mellan SJ och berörda regionala trafikhuvudmän, dvs. i det här fallet i första hand Upplands Lokaltrafik.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Alla de tusentals pendlarna mellan Uppsala och Stockholm har under en lång tid drabbats av mycket besvärande förseningar. Antalet sittplatser räcker ofta inte till. Dessutom är informationen i samband med tågförseningarna ofta obefintlig eller otillräcklig. Det här har pågått länge nu. Uppsalapendlarna är ett tåligt släkte, men nu börjar tålamodet tryta. I Svenska Dagbladet den 7 februari sade ordföranden i Pendlarföreningen Pust Gillis Zingmark: ”Så ihållande eländigt att vara pendlare mellan Uppsala och Stockholm som nu har det aldrig varit tidigare. Bara i undantagsfall håller tågen normala tider. Vi får i genomsnitt räkna med 1 timmes extra restid per dag. Vissa dagar flera timmar. Och vi tvingas dessutom många gånger att tillbringa resan i överfulla sovvagnskorridorer.” För ett par dagar sedan berättade tidningen Expressen en osannolik men ändå sann historia om 300 Uppsalapendlare, som skjutsades mellan olika tåg. Tåget skulle ha gått från Stockholm klockan åtta på kvällen och skulle ha varit i Uppsala en kvart i nio. En kvart över elva kom resenärerna fram till Uppsala efter en färd på olika tåg. Jag har, herr talman, vid flera tillfällen i riksdagen tagit upp pendeltrafiken mellan Uppsala och Stockholm. Claes Elmstedt är den tredje kommunikationsministern som jag diskuterar frågan med i denna kammare. Tyvärr måste jag säga att så bedrövlig som situationen har varit de senaste månaderna har den inte varit tidigare, och det säger ganska mycket. Ulf Adelsohn, den dåvarande kommunikationsministern, lovade mig den 22 april 1980 i en kammardebatt att det åtminstone skulle bli bättre när det gäller möjligheterna att få sittplats. Ulf Adelsohn sade: ”Jag kan säga att det alltså fr.o.m. maj blir bättre, och sedan kommer det att successivt bli bättre varje månad som går. Jag kan för dagen tyvärr inte ange någon exakt tidsram.” Bättre har det alltså inte blivit, snarare tvärtom. Nu vill jag gärna säga att jag knappast, eller någon annan heller för den delen, kan hålla Claes Elmstedt ansvarig för den bedrövliga situationen. Jag noterar tvärtom att Claes Elmstedt i sitt svar till mig är medveten om att tågpendlarna har det mycket besvärligt. Han ställer också i utsikt förbättringar som resultat av de åtgärder som han redovisade. Jag vill dock till sist ställa två följdfrågor till Claes Elmstedt. Informationen om tågförseningarna är, som jag nyss nämnde, ofta obefintlig eller otillräcklig. Om en försening uppkommer är det faktiskt mycket uppskattat, om tågresenärerna både i tågen och på perrongerna får ett vänligt besked om vad förseningen beror på och hur lång den beräknas att bli. Min andra fråga lyder: Tror Claes Elmstedt att situationen för Uppsala pendlarna när det gäller förseningar och sittplatser allmänt sett förbättras, så Nr 81 att jag slipper att ta upp den här frågan på nytt om ett år, om jag då är Tisdagen den riksdagsman och om Claes Elmstedt, vilket jag hoppas, fortfarande är 16 februari 1982 kommunikationsminister? Om tågtrafiken Anf. 33 Kommunikationsministern CLAES ELMSTEDT: mellan Uppsala Herr talman! Jag känner väl till problemen för dem som pendlar mellan och Stockholm Uppsala och Stockholm, och jag förstår deras irritation. Det är klart att man blir irriterad när tågen inte följer den tidtabell som är utsatt. Men Jörgen Ullenhag vet lika bra som jag att det har varit exceptionella problem den här vintern, och det spelar naturligtvis en betydande roll. Vagnarna räcker inte till, säger Jörgen Ullenhag. Det är möjligt att det är på det sättet, men leveransen av vagnar till SJ har ju aldrig varit större än den är f. n. Jag har tidigare här i riksdagen kunnat meddela att sedan ett halvår tillbaka levereras fyra vagnar i månaden till SJ. Det skall ställas i relation till att det under flera år på 1970-talet inte levererades en enda ny vagn, och samtidigt har resandefrekvensen i vissa sammanhang ökat med mer än det dubbla. Saken tar litet tid att klara, men jag hoppas att det skall lösa sig allteftersom leveranserna fortskrider. SJ får dessutom ganska mycket pengar — det är det enda verk som får nettotillskott — för att kunna fortsätta den här utbyggnaden av både rullande materiel och annat. Jörgen Ullenhag ställde ett par frågor. Jag börjar med den sista — den gällde om jag kunde lämna garantier, så att Jörgen Ullenhag skulle slippa fråga fler gånger. Ja, det är väl litet äventyrligt att lämna garantier som är sådana att en riksdagsman inte finner anledning att ställa en ny fråga — det äventyret ger jag mig inte in på. Den andra frågan gällde en förbättring av informationssystemet. Ja, en ordentlig information är, skulle jag vilja säga, lösningen av 50 2 av problemet. SJ fick, i samband med det beslut om nya pengar som regeringen tog för ett par veckor sedan, bl.a. ett antal miljoner för ett bättre utvecklat informationssystem. Jag utgår ifrån att man omedelbart tar itu med detta.

Herr talman! Några garantier bad jag inte om. Jag bad om en bedömning från kommunikationsministerns sida — några tröstens ord till de tusentals pendlare som nu tycker att resorna är utomordentligt besvärliga på grund av alla förseningar. Jag har inför den här frågedebatten blivit uppringd och kontaktad av flera Uppsalapendlare. Många av dem är högst förtvivlade. Det är ensamstående föräldrar som har stora bekymmer med barntillsynen, eftersom de inte vet om de kommer hem klockan 6, 7 eller 8 på kvällen. Andra funderar på att sluta åka tåg och i stället gå över till bil. Ytterligare andra funderar på att flytta från Uppsala till Stockholm, trots att de inget hellre vill än att bo kvar i Uppsala. 121 Jag kan inte, herr talman, använda alla de kraftuttryck som uppretade tågpendlare har bett mig ta till i den här debatten. De uttrycken skulle knappast pryda kammarens protokoll, och jag skulle dessutom riskera att bli avklubbad. Tyvärr har det inte blivit bättre här. I dag t.ex. kom 7.26-tåget från Uppsala i väg först efter klockan 8 och kom till Stockholm 50 minuter försenat. Jag bjöd för knappt två år sedan in Ulf Adelsohn till en resa med Uppsalapendeln. Han lovade komma, men gjorde det inte utan blev moderatledare i stället. Jag vågar därför inte be Claes Elmstedt sätta sig på Uppsalatåget. Risken är dessutom alldeles för stor att Claes Elmstedts tåg blir stående på spåret under resan. Jag räknar i stället med att Claes Elmstedt skall göra allt han kan för att förbättra situationen för Uppsalapendlarna och för övriga SJ-resenärer. Hans svar gav ju ändå visst hopp om detta.
Herr talman! När det återigen gäller frågan om huruvida man kan göra en bedömning av om det blir en bättre tingens ordning kommande vinter, så tror jag mig våga påstå att man kan göra en sådan bedömning. Jag säger detta mot bakgrund av att det ändå hänt en del och håller på att hända en del som pekar i den riktningen. 1980 togs beslut om att bygga en ny avisningshall ute i Älvsjö. Den är nu under uppförande och kommer att vara klar i god tid inför nästa vinter.
Hösten 1980 ställde jag en fråga till jordbruksministern angående möjligheten att snabbt förändra skördeskadeskyddet, bl.a. i så måtto att flera grödor kunde ingå i skyddet. I sitt svar framhöll statsrådet Dahlgren att han hade för avsikt att föreslå regeringen att ge vissa uppdrag om kompletterande utredningar vid sidan av arbetet inom jordbruksdepartementet med förslaget ”Nytt skördeskadeskydd” .
Jag har så sent som i förmiddags varit och tittat på hallen och då fått information om att kapaciteten i stort sett kommer att tiodubblas jämfört med de möjligheter man har i dag. Det bör rimligtvis spela en betydande roll och peka i den riktning som både herr Ullenhag och jag önskar. Vidare har kapaciteten i Hagalund, där SJ har sina hallar och verkstäder, utökats.
Statsrådet räknade då med att dessa skulle kunna genomföras under första halvåret 1981, varefter arbetet med en proposition skulle kunna slutföras. 1. Vad är orsaken till att ännu inget förslag om nytt eller förändrat skördeskadeskydd framlagts? 2.
Vidare kommer man som komplettering att sätta upp s.k. värmetält för att möta de övriga behov som finns när det gäller avisning. Detta gäller både pendeltåg och fjärrtåg, och det gäller de tåg som går mellan Stockholm och Uppsala. Det är detta, tillsammans med en del andra mindre åtgärder som planeras och som är på gång, som gör att jag vågar göra den här bedömningen.
När har jordbruksministern för avsikt att framlägga proposition i ärendet? 3. Är jordbruksministern beredd att medverka till att årets odling av åkerböna och matärtor tas in i det nuvarande skyddet?

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om orsaken till att ännu inget förslag om nytt eller förändrat skördeskadeskydd framlagts och när jag har för avsikt framlägga proposition i ärendet. Vidare har Ingvar Eriksson frågat om jag är villig att medverka till att årets odling av åkerböna och matärtor kan tas in i det nuvarande skyddet. Som jag nämnde i ett tidigare frågesvar, vilket Ingvar Eriksson erinrar om i sin nu aktuella fråga, lade utredningen om skördeskadeskyddet i sitt betänkande fram två alternativa förslag till framtida system för skördeskadeskyddet. Det ena består av nuvarande områdesskydd med individuella kompletteringar i form av bl.a. lån och bidrag. Det andra är ett låneoch bidragssystem, grundat på individuell skadebedömning. Möjligheterna till en övergångslösning har också tagits upp. Betänkandet har remissbehandlats. Våren 1981 gav regeringen vissa uppdrag om kompletterande utredningar. Parallellt härmed har arbetet inom jordbruksdepartmentet med en proposition i frågan bedrivits vidare. Under beredningen har vissa problem uppkommit rörande principen för skattebehandlingen av de lån som utredningens förslag byggde på. Den frågan kräver ytterligare överväganden. När det gäller frågan om årets odling av åkerböna och matärtor kan tas in i det nuvarande områdesskyddet är jag inte beredd att medverka till någon förändring. Jag anser det inte vara lämpligt att vidta förändringar av sådant slag i nuvarande skördeskadeskydd samtidigt som frågan om en mer genomgripande reform bereds.